Herr talman! Gabriel Romanus sade att riksdagsbeslutet innebar målsättningen att missbrukare i en framtid skulle få möjlighet till vård inom den allmänna sjukvården. Jag skulle till detta vilja redovisa vad klinikchefen på Mariapolikliniken sade i en tidningsintervju häromdagen, nämligen att en patient med hjärtinfarkt inte avvisas på ett kroppssjukhus, men en alkoholmissbrukare avvisas i regel omedelbart om han kommer till sjukhusens akutmottagningar. Bara 5 96 av samtliga omhändertagna berusade personer får i dag den akuta vård som de har rätt att kräva. Jag tycker att Gabriel Romanus smiter undan de frågor jag ställde. Frågan om statsbidragen berörde han över huvud taget inte. Frågan om specialistkompetens tog han upp genom att hänvisa till ett riksdagsbeslut. Ja, visst, frågan har behandlats av riksdagen, och vpk röstade då för att man skulle införa en specialistkompetens. Det finns ju möjligheter att ompröva frågan, eftersom det krävs generella åtgärder inom detta område. I svaret jag fått ingår ytterligare en sak som jag blir oroad över. Det är frågan om socialvården och sjukvården. Vi vet att det i dag är så att det inte bara är socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet som träter, utan också landstingen och kommunerna träter sinsemellan. Inom Stockholms läns landsting anser man t.ex. att socialvården skall ta sitt ansvar på det här området med den påföljd att ingenting händer vare sig på det ena eller på det andra hållet. Det är ett gammalt känt faktum att det i sådana här fall krävs åtgärder i form av statsbidrag för att det skall ske någonting. Vad som saknas är helt enkelt ett samlat grepp på de här frågorna, ett gemensamt aktionsprogram, där samtliga berörda instanser är inkopplade och där man också tar hänsyn till de ekonomiska resurser som krävs.
Herr talman! Jag vill understryka att lika litet som det får förekomma att någon person med hjärtinfarkt avvisas vid en akutmottagning, lika litet får det förekomma att en alkoholmissbrukare som är i akut behov av sjukvård avvisas. Det måste vara en självklar utgångspunkt. När det gäller de konkreta frågor som Eva Hjelmström ställde svarade jag på frågan om specialistkompetens att jag delar den uppfattning som riksdagen flera gånger har gett uttryck för, nämligen att det inte är lämpligt att införa alkoholistvård som en särskild specialitet. Jag hänvisar Eva Hjelmström till de motiveringar riksdagsmajoriteten vid det tillfället framförde. Eftersom jag bara har någon minut till mitt förfogande, har jag inte tid att gå in på den saken nu. Vad beträffar statsbidrag lämnas det sådana till försöksverksamheten, och det är också i enlighet med riksdagens beslut. Sedan vill jag understryka att landsting och kommuner har ansvar för sjukvård och socialvård. Statsbidragen i övrigt kommer naturligtvis in i samband med de överläggningar som med jämna mellanrum sker mellan kommuner och landsting å ena sidan och staten å andra sidan om ersättning till olika former av vård. Det finns ingen anledning att nu göra några särskilda uttalanden i denna fråga.
Herr talman! Det är inte rätt att avvisa en alkoholskadad person som förs till akutmottagningen på ett sjukhus, säger Gabriel Romanus. Men detta är ju vad som sker dagligdags i Stockholm. T. o. m. rikspolischefen Romander beklagade vid en konferens nyligen det faktum att när poliserna kommer med berusade personer avvisas dessa. I det här området hänvisas möjligen till Maria, och alla vet ju vilka resurser Mariapol har när det gäller att ta in alkoholskadade personer. Där är ju situationen kaotisk, bl.a. på grund av den sexdagarsregel som jag tidigare hänvisat till och detta träsk till statsbidragssystem som i dag existerar. Här går det inte att säga att man inte har rätt att avvisa personer, när man samtidigt är medveten om att det är vad som sker och när man, som jag påpekat tidigare, åtminstone borde vara medveten om att polisen i dag ser som sin enda möjlighet att ta alkoholmissbrukarna till fyllericellerna. Vad får de, Gabriel Romanus, för medicinsk vård i polisens fyllericeller?
Herr talman! Eva Hjelmström och jag är säkert överens om den målsättning som riksdagen har antagit, nämligen att vård av akut berusade i framtiden skall bedrivas utanför polisstationerna på det sätt som jag här har nämnt. Jag tror också att vi måste konstatera att det i dag inte finns resurser, och då är det självfallet viktigast att de omhändertagna som behöver kroppsvård får komma till sjukhusens akutmottagningar. Finns det underlag för en särskild akutmottagning för berusade, tror jag det skulle vara en stor fördel, eftersom vi vet att det är störande för andra patienter och för personalen om berusade tas in på den allmänna akutmottagningen. Naturligtvis är det också i enlighet med riksdagsbeslutet att en omhändertagen berusad som inte behöver akut kroppssjukvård t. v. får föras till polisstationen. Jag tycker inte att detta är något lyckligt sakernas tillstånd, men det är det beslut riksdagen fattade vid det tillfället. Nu har vi en försöksverksamhet som skall ge oss ytterligare ledning när det gäller organiserandet av den här vården i framtiden. Jag kan bara säga att jag hoppas att målen kan uppnås snart.
Herr talman! Gabriel Romanus hänvisar ideligen till framtiden, och det gör mig, mot bakgrund av det svar som jag fick, än mer oroad. Först skall denna försöksverksamhet pågå ett antal år, och sedan skall den utvärderas innan någonting annat kan väntas ske. Men situationen är faktiskt akut för många av dessa människor. Jag vill verkligen rekommendera Gabriel Romanus att uppsöka akutmottagningen vid ett sjukhus, där situationen för de anställda många gånger är helt olidlig. Det är inte på något sätt så att man inte vill ta emot dessa människor, utan det är helt enkelt ett faktum att sjukhusen i dag inte har resurserna för detta. Det gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Jag skulle f. ö. också vilja rekommendera ett besök på Mariapolikliniken. Jag vill vidare återkomma till frågan om ansvarsfördelningen mellan socialvården och landstingen, som jag fortfarande tycker är diffus. Jag fick inget klargörande besked huruvida det är socialvården eller landstingen som skall genomföra denna utbyggnad. Det vore bra att få veta vilken ansvarsfördelning som gäller i detta avseende.
Herr talman! Jag vill än en gång påminna om det som jag inledningsvis sade, nämligen att utvärderingen av försöksverksamheten sker fortlöpande. Det finns ingen anledning för något landsting att avvakta några resultat härav. Det är angeläget att dessa vårdresurser byggs ut, och man har också på åtskilliga håll i landet börjat med detta arbete. Såvitt det är mig bekant har även Stockholms läns landstings hälsooch sjukvårdsnämnd antagit riktlinjer för en sådan utbyggnad. I vilken takt den utbyggnaden kan ske i olika landsting är beroende av beslut i dessa landsting, och jag kan upprepa mitt råd till Eva Hjelmström att försöka se till att hennes representanter tar upp detta i Stockholms läns landsting. Det är inte något som kan avgöras här i riksdagen. När det gäller de ekonomiska förhållandena mellan staten och landstingen vill jag framhålla att dessa varje år behandlas i diskussioner mellan dessa parter. Det torde inte finnas anledning att just nu göra något särskilt uttalande i den frågan.
Herr talman! Fortfarande kan jag konstatera att jag inte fått något besked i frågan om ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Vad sedan gäller uppmaningen till vpk att ta upp frågan i Stockholms läns landsting vill jag säga, att vi gjort detta vid ett antal tillfällen, vilket Gabriel Romanus också kan informera sig om. Gabriel Romanus vidhåller att det gäller en fråga som inte kan avgöras i riksdagen. Men är det inte snett att riksdagen genomför en lagstiftning, som innebär att man bör se till — om också inte generellt — att berusade personer skall få den vård de behöver, men att detta beslut på intet sätt följs upp? Det är ju ett faktum att så inte sker. Även om man t.ex. i Stockholms läns landsting har fattat beslut om att inrätta tillnyktringsenheter vid en del av de större sjukhusen, kommer denna vård inte att vara utbyggd förrän någon gång långt in på 1980-talet. Är det särskilt tillfredsställande?
Herr talman! Sådana här huvudmannaskapsfrågor hör ju till de besvärliga spörsmålen i politiken. Jag kan för dagen bara säga att det är angeläget, att landsting och kommun samarbetar, och vidare hänvisa till att det pågår en försöksverksamhet med olika lösningar. Jag vill framhålla att det när riksdagen fattade sitt beslut på denna punkt uttalades att detta fick bedömas i samband med att man tar ställning till socialutredningens arbete, och jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan riksdagen får tillfälle att göra det. Det är alltid svårt när flera huvudmän skall samarbeta, men det förhållandet att man inte haren kristallklar ansvarsfördelning får inte vara en ursäkt för att ingenting görs. Det går inte att göra någon sådan kristallklar gränsdragning mellan olika former av omhändertagande av akut berusade, och därför är det viktigt att man bygger ut denna vård utan att avvakta några definitiva lösningar. Slutligen kan jag instämma i Eva Hjelmströms konstaterande att det naturligtvis hade varit bättre, om man redan i samband med att lagen om omhändertagande av berusade antogs och fylleristraffet avskaffades hade lyckats få fram en färdig organisation för vård utanför polisstationerna av de akut berusade. En sådan organisation hade man inte fått fram, men jag tycker ändå att riksdagen fattade ett riktigt beslut när den bestämde sig för att inte behålla fylleristraffet. Jag antar att också Eva Hjelmström instämmer i det.
Herr talman! Det sista är jag helt överens med Gabriel Romanus om. Vad beträffar huvudmannaskapsfrågan beklagar Gabriel Romanus, om jag fattade honom rätt, att det onekligen på många håll är så att man använder oklarheter i fråga om huvudmannaskap till att smita undan sitt ansvar från endera socialvårdens eller sjukvårdens sida. Poängen med det jag sade inledningsvis är att i sådana fall där det är oklara gränsdragningar måste man, tills dessa oklarheter utretts, se till att det blir ordentliga statsbidrag. I det ekonomiska krisläge som såväl landsting som kommuner i dag befinner sig i är det enda sättet att verkligen få en rejäl utbyggnad till stånd. Det gäller en rad vårdområden.

Herr talman! Sven Eric Åkerfeldt har frågat mig om regeringsskiftet innebär några konsekvenser för hushållning med åkermark vad gäller riktlinjer och konkreta beslut. Jag vill erinra om att de beslut om hushållning med mark och vatten som riksdagen har fattat åren 1972 och 1975 och som inbegriper riktlinjer för hushållning med jordbruksmark har fattats under stor enighet. Regeringsskiftet medför naturligtvis inte några ändringar av dessa riktlinjer. Den förra regeringen uppdrog den 7 september 1978 åt vissa ämbetsverk att medverka i det fortsatta arbetet med att fullfölja fastlagda riktlinjer för hushållning med mark och vatten. I en till beslutet fogad promemoria, som har upprättats inom bostadsdepartementet, anges de allmänna principer som bör gälla för att riksdagsbesluten åren 1972 och 1975 skall kunna fullföljas, bl.a. vad gäller hushållning med jordbruksmark. Dessa principer ligger fast. Regeringen kommer senare att genom beslut län för län ange närmare utgångspunkter för det fortsatta arbetets inriktning i landets olika delar. Jag kan självfallet inte på förhand uttala mig om regeringens ställningstagande i enskilda ärenden som rör hushållning med jordbruksmark. Allmänt gäller emellertid att en noggrann vägning alltid måste ske mellan intresset att skydda jordbruksmarken och andra väsentliga samhällsintressen. Detta synsätt kommer till uttryck i den promemoria som jag nyss hänvisade till och det kommer också att bli grundläggande för regeringens länsbeslut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag kan göra det så mycket mera helhjärtat som svaret är mycket väl ägnat att dämpa den oro som råder på många håll, inte minst hos mig själv, för att de riktlinjer som angavs i riksdagens tidigare beslut på något sätt skulle rubbas. Vissa framställningar som gjorts i pressen har tytt på det, och det är därför glädjande att få ett så preciserat och koncentrerat svar som innebär att den förra regeringens intentioner i detta fall står fast. Svaret är också tillfredsställande med tanke på att dessa frågor i det betänkande vi nu går att behandla tas upp med utgångspunkt i många motioner som går ut på att man skall i viss mån modifiera de gällande riktlinjerna. Jag tycker att statsrådets svar också i det avseendet är mycket klargörande. Civilutskottet har dessutom med all erforderlig skärpa strukit under i betänkandet att det inte kan bli tal om några sådana ändrade riktlinjer. Statsrådet säger vidare i svaret att principerna ligger fast och att de skall ytterligare konkretiseras i de länsvisa besluten. Dessa utgångspunkter kommer naturligtvis sedan att komma till uttryck i konkreta beslut i landets olika delar. Jag har full förståelse för att statsrådet inte i dag kan göra några preciserade uttalanden om hur de konkreta besluten kan komma att se ut, men på en punkt skulle jag vilja ha ett förtydligande, och det gäller just de länsvisa konkreta besluten. I svaret sägs ingenting om de regionala hänsynen i samband med planeringen av åkermarken. I de riktlinjer som antagits av riksdagen och även i det utskottsbetänkande vi skall behandla i dag har man emellertid rätt tydligt markerat de regionala hänsynen i så måtto att man angivit att där man har att ta ställning till frågan om utbyggnad på åkermark bedömningen skall ske genom att markanspråken ställs mot varandra i en regional skala. Detta kan i sin tur innebära att en ort som önskar expandera inom ett visst område med värdefull åkermark inte får göra det utan får förlägga expansionen till ett annat område. Det skulle vara värdefullt att få ta del av statsrådets uppfattning när det gäller hur sådana här spörsmål kommer att behandlas i de länsvisa promemoriorna och också i de konkreta besluten. Statsrådets uppfattning kan naturligtvis inte redovisas särskilt detaljerat, men vad som är viktigt att få veta är i första hand om regionala hänsyn kommer att tas i dessa avseenden.
Herr talman! Jag har ännu inte tagit ställning till de länsvisa besluten och kan därför inte gå in på några detaljer. Vid bedömningen av frågan om de regionala hänsynen måste vi också beakta vilken sorts jordbruksmark vi talar om, men det som redan tidigare angivits beträffande de regionala hänsynen finns naturligtvis kvar. I bostadsdepartementets promemoria talas om brukningsvärd jordbruksmark, och utskottet har diskuterat frågan om högvärdig resp. brukningsvärd jordbruksmark. Jag tolkar uttrycket brukningsvärd så att det hänger samman med den jordbrukspolitik som förs, och det är då fråga om från samhällets synpunkt brukningsvärd jordbruksmark och inte i första hand jordbruksmark som kan anses vara brukningsvärd från den enskilde jordbrukarens utgångspunkt. Riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen vad gäller skydd av jordbruksmarken har ju tillkommit för att skydda jordbruksnäringens behov av mark snarare än att skydda den enskilde jordbrukarens intressen.

Herr talman! Jag är fullt införstådd med att det här inte är fråga om att skydda den enskilde jordbrukarens näringsutövning —- jordbruksmarken är ju ett underlag för denna — utan att det gäller att göra avvägningar i en nationell för att inte säga internationell skala. Men jag noterar att statsrådet går in på frågan om brukningsvärd resp. högvärdig åkermark. Jag vill för min del säga att jag betraktar benämningen brukningsvärd som en skärpning i förhållande till tidigare. Däremot anser jag inte att det rör sig om någon skärpning av själva riktlinjerna såsom riksdagen har utformat dessa. Nu säger statsrådet att brukningsvärdet även skall ses från samhällets synpunkt. Får jag tolka det så att man, sett från jordbrukets eller livsmedelsproduktionens synpunkt, kommer att låta brukningsvärdet vika för det brukningsvärde som samhället anser att marken har. Då skulle vi vara tillbaka vid det gamla när jordbruksmarken alltid fick vika. Jag förmodar att detta inte är innebörden utan att avvägningen mellan de här två sätten att utnyttja åkermarken kommer att vara densamma även enligt det synsätt som statsrådet nu har redovisat.

Herr talman! Efter den här diskussionen skulle det i och för sig ha varit intressant att få fortsätta meningsutbytet med de två mittenpartisterna, men jag skall inte på nytt ta upp hela komplexet om jordbruksmarken till diskussion och försöka reda ut var den nya bostadsministern står i förhållande till den förra bostadsministern med dennas många olika och ibland motsägelsefulla uttalanden, handlanden och göranden på det här området. Förvisso skulle det ha varit spännande, men det är kanske trots allt inte nödvändigt, eftersom man i alla partiläger väl kommer ihåg det absurda i Elvy Olssons många uttalanden. Ibland var uttalandena så formulerade att kanske inte ens den regering hon tillhörde alltid skulle ha godtagit dem, om den hade fått tillfälle till prövning. Jag skall inte ta upp den tråden utan bara tillåta mig att konstatera att många från alla partier, inkl. centern, efter bytet på bostadsministerposten mer eller mindre klart gett uttryck för att det på nytt finns hopp om ordning och reda i planeringsarbetet. Vi som reserverat oss i civilutskottets betänkande nr I menar att personliga politiska viljeyttringar inte får upphöjas till riktlinjer för hur planeringen skall utföras. Än mindre får de fungera som anvisningar när det gäller innehållet. Fel och brister i det förgångna skall givetvis undanröjas. Därför ger vi också anvisningar om hur det kan ske. Jag kan ansluta mig till Ola Ullstens uttalande nyligen att den nya regeringen skall dömas efter sina handlingar. På det nu aktuella området har bostadsministern Birgit Friggebo en chans att i sinom tid få ett gott betyg, om betygen är kvar. Men det förutsätter ett handlande som innebär ett hushållande med åkermarken som inte betyder totalt stopp utan som överensstämmer med den behandling av frågan som breda riksdagsmajoriteter tidigare ställt sig bakom. Vi måste, herr talman, få en praktiskt genomförbar och gemensam utgångspunkt för hur planärenden, lån, förköp och expropriation skall behandlas. På många håll råder en planeringsförlamning på grund av osäkerhet om hur överordnade myndigheter väntas se på frågor av detta slag. Jag har tidigare här i kammaren berört saken och behöver därför inte närmare utveckla den. Osäkerheten måste givetvis snabbt förbytas i sin motsats, inte minst om vi vill få fart på Sverige. En annan viktig bit i reservationen berör detta att vi trodde att det inte rådde tveksamhet beträffande ansvarsfördelningen då det gäller att lägga fast riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och vem som skall se till att dessa riktlinjer följs. Förmodligen har regeringen Fälldin härvidlag överträtt sina befogenheter. Den har nämligen glidit på orden och fått högvärdig jordbruksmark till att bli brukningsvärd jordbruksmark. Skillnaden är för stor för att det skall få passera opåtalt. Det här kan ses ur många infallsvinklar. Från saklig synpunkt tycker jag att riksdagen skall klara ut att regeringsbeslutet i den nu aktuella delen saknar verkan för berörda myndigheters handlande i den mån det inte täcks av de riktlinjer som riksdagen fastställt. Det kan enklast göras genom att man bifaller reservationen på denna punkt. Oavsett utgången är det rimligt att avgöranden i planfrågor inte skall få grundas på dessa framtolkade ståndpunkter, eftersom inget talar för annat än att det fortfarande råder en bred majoritet för tillämpningen av begreppet högvärdig jordbruksmark. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Till civilutskottets betänkande med anledning av motioner om den fysiska riksplaneringen har fogats tre socialdemokratiska reservationer. Jag vill påpeka två saker inledningsvis. För det första är inte betänkandet en allmän genomgång av den fysiska riksplaneringens principer och tillämpning. Det handlar om en bedömning av ett antal fristående motionsförslag, som vi av olika anledningar sköt upp från föregående riksmöte. För det andra handlar reservationerna också om utbrutna frågor. Bara två av dem har ett yrkande — en av dem är mera en polemisk utvikning i form av ett tillägg till majoritetens motivering. Reservationen 1 är lång och redovisar ett utförligt resonemang på det statsrättsliga området. Reservanterna antyder — och det underströks ytterligare av Per Olof Håkansson i hans inlägg — att regeringen på något sätt skulle ha satt sig över ett riksdagsbeslut. Så är det självfallet inte. Däremot har regeringen ansett att riksdagsbeslutet om jordbrukspolitiken mycket väl går att förena med det faktiska innehållet i tidigare beslut om riktlinjer. Det får väl närmast betraktas som advokatyr i ordets sämre bemärkelse att efter någon sorts språkanalys påstå något annat. Därmed tycker jag att alla meningsskiljaktigheter i den här delen borde vara avförda. Det är däremot möjligt — och det underströks också av Per Olof Håkansson — att man i reservationen 2 har velat ge en sorts klackspark åt den förra bostadsministern när hon — som hennes plikt var — försökt omsätta riksdagsbesluten i praktisk handling. Eftersom detta blottar konflikter, kanske man också därmed sett möjligheter till politiska debattpoänger hos vissa grupper. Men den typen av debatt tycker jag inte att vi skall föra här. Vi får tillfälle att ge synpunkter i frågan på ett mer allmängiltigt sätt när vi så småningom får se dels länsbesluten, dels och framför allt regeringens redovisning iden allmänna promemorian till riksdagen. Om reservanterna då också i gärning visar att man menar allvar med att man inte går emot principer om skydd för jordbruksmark, blir säkerligen den kommande riksdagsgenomgången mer fruktbärande än en debatt här i dag. Reservationen 2 är — som jag nyss antytt — bara ett polemiskt inlägg mot förra bostadsministern. Det är en typisk tidningsdebatt, som jag inte tycker att man bör ta upp kammarens tid med. Det finns heller inget yrkande i den reservationen. Också reservationen 3 är ett bländverk. Man talar för att det skall tas fram riktlinjer för planering av vindkraftverk snabbt — nästan genast. Arbete pågår, och vi är principiellt ense om inriktningen i detta arbete. Grundmaterialet får vi i mars nästa år. Också den här reservationen verkar nästan tillkommen för att markera en motsättning som egentligen inte finns. Så skulle jag också vilja med några ord beröra motionen 841 av Anna Eliasson m.fl. Utskottet framhåller att den gäller, allmänt sett, frågan om riksplaneringsarbetet för havsområdena. Vad vi säger i utskottsbetänkandet har ett faktiskt, om också inte formellt, samband med näringsutskottets betänkande nr 2, som vi skall behandla som nästa ärende. Det centrala i civilutskottets bedömning bör kanske poängteras. Vi har sagt oss att vi formellt inte har att bedöma om vi skall ha en havsresursdelegation och till vilket departement den skall föras. Men vi stryker under att en utveckling av den fysiska riksplaneringen i den här delen — en utveckling som alltså stämmer med motionsförslaget — bör ske, vad som än beslutas i de formella och organisatoriska frågorna. Någon gång i slutet av den här kedjan kommer vi att ha kartlagt ett antal konflikter mellan motstående intressen i havsområdena, precis som vi gjort för land och kust. När det är gjort är det enligt civilutskottets enhälliga mening dags att riksdagen prövar riktlinjer för hur detta skall lösas — riktlinjer inom den fysiska riksplaneringens ram. Vi har gått ut ifrån att arbetet i delegationen inte skall motverka detta utan i stället om möjligt bidra till att belysa de här konfliktsituationerna. Därmed har vi också sagt att det inte kan bli tal om något resursutnyttjande utan att de motstående intressena har vägts in. Detta är ingen negativ ståndpunkt sett ur industridepartementets synvinkel — tvärtom är det ett bättre sätt att förankra de grundläggande principerna i riksdagsbeslutet. Jag skall, herr talman, eftersom vi sedermera från regeringen kommer att få en redovisning där dessa frågor ingående behandlas, inskränka mig till att med det anförda yrka bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! Kjell Mattsson kallar reservationen 3 för ett bländverk, med utgångspunkt i att det i mars nästa år skall komma ett förslag från departementet, vilket sedan skall remissbehandlas. Det är ändå så att vi socialdemokrater ser de här frågorna om energin i ett sammanhang. Det går inte att ta ut vissa bitar, utan man måste väga föroch nackdelar med olika energikällor, och det gäller naturligtvis även vindkraften. Oavsett om det, som man diskuterade tidigare här, är jordbruksintressen som står mot andra intressen, så gäller det att studera föroch nackdelarna och försöka skapa sig en bild av de konflikter som kan uppstå och på vilket sätt de kan påverka olika intressen. I fråga om vindkraften finns det många frågor som man bör lösa. Hur kommer sådana anläggningar att påverka miljön i de känsliga områden som vi har avsatt för exempelvis det rörliga friluftslivet? Vi vet att i närheten av de platser där det kan vara tänkbart med vindkraftverk finns områden som är känsliga med tanke på djurliv och fågelliv m.m. Därför ställer man sig naturligtvis frågan vad som händer när en mängd vindkraftverk med rotorer med en diameter på mellan 70 och 100 m på 100 m höga torn sätter i gång. Hur påverkar det omgivningen i form av buller m.m.? Mot denna bakgrund påpekar vi socialdemokrater i alla sammanhang att vi inte ser de här frågorna isolerade från varandra. Vi måste få ett samlat grepp över energifrågorna. Därför hade det naturligtvis varit önskvärt att snabbt få ett förslag där de här konfliktsituationerna tas upp. Vår avsikt är alltså inte att, som Kjell Mattsson gör gällande, skapa motsättningar mellan olika intressen. Det är givetvis tillfredsställande att den borgerliga majoriteten är inne på våra tankegångar, men det viktiga är att få ett samlat grepp över dessa frågor. Nu vet vi emellertid att centerpartister rycker ut olika bitar utan att titta på det stora sammanhanget, och därför är det inte förvånande att man inte kan följa vår linje. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 3.
Herr talman! Lennart Nilssons anförande svängde litet fram och tillbaka mellan förståelse för planeringssynpunkterna och hänsyn till energipolitiska synpunkter. Lennart Nilsson sade att centerpartister rycker ut bitar än här och än där. Men det är precis tvärtemot vad vi i utskottsmajoriteten nu föreslår. Vi vet att utöver den allmänna promemoria om det hittillsvarande riksplaneringsarbetet, som kommer från regeringen ganska snart, pågår också ett arbete med en ny rapport. Dessutom vet vi att just de problem som Lennart Nilsson nämner, nämligen fysisk riksplaneringssynpunkt och miljösynpunkt, har studerats också då det gäller vindkraftverk. Det har avgivits yttranden över detta av olika ämbetsverk och institutioner. Därför är det riktigt att vi, när vi nu har fått den bakgrund som fem sex års arbete på den fysiska riksplaneringens område utgör, i en samlad debatt med redovisning av tidigare beslut här i riksdagen tar upp även de nya problem som kan ha tillkommit under tiden. Men vi underskattar på inget vis de problem ur miljösynpunkt och markförbrukningssynpunkt som ett vindkraftssystem av någon dimension skulle komma att innebära. Dessutom pågår arbetet med bygglagstiftningen. Jag utgår från att riksdagen inte kommer att ta ställning till förslag om en reform på bygglagområdet utan att samtidigt reglera på vilket sätt tillstånd skall kunna lämnas till viktiga och stora projekt som påverkar sin omgivning.
Herr talman! Det viktiga i detta, Kjell Mattsson, är ändå att för att regeringen skall kunna uppfylla de löften som har diskuterats krävs det att den avger en energiproposition i slutet av mars. Eftersom vindkraften otvivelaktigt måste tas med vid den samlade energibedömningen måste den också vägas in i propositionen. Det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater velat få ett snabbt beslut i de här frågorna. Vissa bitar får inte ryckas ut ur sitt sammanhang -— för att man skall kunna bedöma hur olika intressen påverkas i framtiden krävs ett samlat enérgipolitiskt program.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 2, som riksdagen nu behandlar, gäller förslaget i propositionen 167 vid förra riksmötet om inrättande av en delegation för samordning av havsresursverksamheten. Regeringen föreslår att en delegation skall inrättas för att samordna den svenska havsresursverksamheten. Dess uppgift skall bl.a. vara att upprätta och fortlöpande utveckla ett övergripande program för havsutnyttjande, miljöskydd samt forskning och utveckling rörande havet. Den skall verka för effektivare insatser när det gäller havsresursverksamhet. Delegationen skall till sitt förfogande få ett kansli, som skall svara för beredningsuppgifterna. Kansliet kommer inte att omfatta särskilt många människor, men det kommer naturligtvis att bli av utomordentligt stor betydelse för delegationens verksamhet. Det är utomordentligt bra att vi har fått ett förslag om att inrätta en havsresursdelegation. Det behövs samordnade satsningar inom forskning och utveckling rörande de viktiga naturresurser som finns i haven. Vi bör också svara för en långfristig hushållning med de naturresurser som det här handlar om. Jag instämmer därför i departementschefens uttalande att delegationen bör främja och stödja havsresursverksamheten genom att verka för aktiva satsningar inom forskning och utveckling, exploatering och miljövård. I propositionen har man inte föreslagit någon speciell lokalisering av delegationens och kansliets verksamhet. Från Göteborg har representanter för samtliga fyra stora partier i en motion redovisat de fördelar som skulle föreligga, om man placerade delegationen och dess kansli i Västsverige och Göteborgsområdet. Jag skall bara nämna en del av de skäl som talar för en lokalisering till Göteborgsområdet. Fisket är och kommer, såvitt man kan förstå, att under överskådlig tid vara den viktigaste formen för utnyttjande av havets resurser. För Sveriges del bedrivs det yrkesmässiga fisket i huvudsak med Göteborgs och Bohus län som bas. På västkusten är också nya former av fiske under utveckling. Jag vill bara nämna det mycket intressanta projekt som är på gång i Bohuslän, med stöd av STU, och som gäller odling av musslor. Ett mera intensivt utnyttjande av våra resurser i havet kommer emellertid att kräva ett betydande forskningsoch utvecklingsarbete för att få reell betydelse i framtiden. Om vi tittar på den forskning som pågår och de insatser som görs, kan vi notera att det just i Göteborg — vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola — finns en mängd olika institutioner som är involverade i olika grenar av den här forskningen. Man har också konstaterat att en effektiv forskning inom det här området måste ha tvärvetenskaplig karaktär, och därför har för ett antal år sedan ett särskilt centrum för marin forskning och teknik bildats. I detta centrum ingår olika institutioner vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det är dock inte bara Göteborgs universitet och Chalmers som bedriver marin och havsteknisk forskning på västkusten, utan en mängd forskningsinstitutioner från andra delar av landet utnyttjar också de havsresurser som finns där. Kungl. vetenskapsakademien driver Kristinebergs marinbiologiska station vid Fiskebäckskil. Uppsala universitet har en marinbiologisk station i Fiskebäckskil. Vid Gullmaren ligger Borne oceanografiska station. Stockholms universitet har en marinbiologisk station på Tjärnö utanför Strömstad. I det här sammanhanget bör väl också nämnas att fiskeristyrelsen är förlagd till Göteborg och har ett havsfiskelaboratorium i Lysekil och en hydrografisk avdelning i Göteborg. Med andra ord: All den viktiga forskning som har anknytning till det här området bedrivs i dag i Göteborgsområdet eller på den svenska västkusten i övrigt. Sedan propositionen presenterades och vår motion redovisades i anslutning till den har på Göteborgsdelegationens initiativ och i nära samarbete med näringslivssekretariatet i Göteborg ett utredningsarbete pågått. Vidare har en samordning av de olika verksamheter som bedrivs inom forskning och vetenskap men också av de aktiviteter av näringspolitisk och näringsekonomisk natur som äger rum inom näringslivet utvecklats ytterligare. Man har nu startat ett projekt som syftar till att all denna verksamhet skall samordnas i ett havstekniskt institut. Man har satsat pengar på att utreda möjligheterna för en samordning av såväl forskning som näringspolitiska insatser inom områden som har anknytning till vår havsresursverksamhet. Jag har, herr talman, velat anföra dessa synpunkter i anslutning till behandlingen av föreliggande proposition och utskottsbetänkande. Nu har inte näringsutskottet velat ta ställning till den här delegationens lokalisering och därmed inte heller till ett kanslis lokalisering. Jag skall inte yrka bifall till den motion som vi från Göteborgsbänken har väckt. Jag har dock velat anföra att alla sakliga skäl talar för att delegationen och kansliet, när de nu inrättas, placeras nära den verksamhet som bedrivs på området. Alla sakliga skäl talar också för att regeringen, när den nu skall ta ställning till delegationens och kansliets lokalisering, beslutar sig för Göteborgsområdet. Det skulle innebära ett optimalt utnyttjande av de resurser som vi ställt till förfogande. Jag menar — och det understryker också utskottet i sitt betänkande — att det här är en utomordentligt viktig verksamhet, som har mycket stor betydelse ur forskningsoch utvecklingssynpunkt. Framför allt kommer den, vilket vi hoppas, att få en sysselsättningsmässig effekt för framtiden. Även regionalpolitiska skäl talar alltså för en lokalisering till västra Sverige och Göteborgsområdet. Herr talman! Jag skall således inte yrka bifall till vår motion utan har bara velat anföra dessa synpunkter. Utgår regeringen, som jag sade, från sakliga skäl och önskar en optimal allokering av de resurser som ställs till förfogande, så kommer dess beslut om lokalisering inte att vara svårt. Då blir det i Göteborgsområdet.

Herr talman! I fråga om det betänkande från näringsutskottet som nu är aktuellt att behandla och som rör en samordning av havsresursverksamheten är utskottet i sak enigt. Utskottet tillstyrker alltså att den i propositionen föreslagna havsresursdelegationen inrättas. I sammanhanget föreligger ett förhållande som ingalunda är obekant eller ovanligt för kammaren. När en ny myndighet skall inrättas eller en delegation av något slag skall tillsättas, så väcks det naturligt nog motioner från olika delar av landet, där riksdagsledamöter från resp. orter med mer eller mindre saklig tyngd förordar sina hemorter och regioner som lämplig lokaliseringsplats. Så har även varit fallet i den här frågan. Det är också ganska självklart, vilket framgår av all tidigare behandling här i riksdagen av likartade ärenden, att det är nära nog omöjligt för ett riksdagsutskott och ungefär lika omöjligt för riksdagen som sådan att bland flera föreslagna orter utpeka en speciell ort som lämpligare än de andra föreslagna. Det måste vara ett utomordentligt undantagsfall när riksdagen gör en sådan prioritering.

Jag erinrar om att i själva utredningsförslaget föreslog organisationskommittén en lokalisering till Stockholm. Men i det fallet är det helt likartade skäl som gör att man inte från utskottets eller riksdagens sida kan ta ställning. Motionerna måste alltså avvisas. Jag yrkar sålunda, herr talman, bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Det är tio år sedan en särskild sakkunnig tillkallades för att utreda uppläggningen av en långsiktig inventering av kontinentalsockelns naturtillgångar. Det sägs att statens kvarnar mal sakta — det gör de också i det här fallet. Efter det att vår nuvarande statsminister m.fl. i en motion avlämnad år 1974 hemställt om att förslag om inrättande av en svensk delegation för havsresurser skulle föreläggas riksdagen, tillsattes hösten 1975 organisationskommittén för havsresursfrågor. I dag skall vi fatta beslut om inrättandet av nämnda delegation. I propositionen 167 har industriministern inte vidrört lokaliseringsfrågan. Han konstaterar dock att inget av de befintliga organen enligt hans uppfattning är lämpat att åläggas de samordningsuppgifter som här är aktuella. Därför förordar han ett nytt organ. Men jag finner det naturligt att de motioner som väckts med anledning av propositionen ändock aktualiserar lokaliseringsfrågan. Lika väl som de flesta av oss accepterar utlokalisering av statliga verk —som Penninglotteriet till Visby, trafiksäkerhetsverket till Borlänge och SMHI till Norrköping — lika naturligt borde det vara att placera en ny statlig verksamhet utanför våra storstadsregioner. Jag har redan i motionen 1977/78:828 hemställt om att riksdagen hos regeringen begär att åtgärder vidtas för lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Motiven och argumenteringen för Kalmar som lämplig lokaliseringsort har framförts såväl i den motionen som i motionerna 1977/78:1897 och 1898, liksom av Fritz Börjesson från denna talarstol för några minuter sedan. Utskottet säger sig inte vara berett att förorda någon speciell ort som särskilt lämplig för lokalisering av delegationen. Som motivering anför man att lokaliseringsfrågan inte behandlas i propositionen. För min del anser jag, i likhet med Fritz Börjesson, som reserverat sig i utskottet, att utskottet och riksdagen borde tillkännagett sin mening och uttalat sig även i lokaliseringsfrågan. Kalmar län har alltid fått kämpa för att få vara med i sådana här sammanhang. Vi vet att vi inte blir erbjudna några förmåner. Därför måste vi slåss för att få dem. Vi har också fått slåss för att behålla statlig verksamhet — men utan att lyckas. Att jag avser nedläggningen av F 12 borde stå helt klart för alla. Löften har vi fått både nu och då att vi skulle ihågkommas så snart tillfälle gavs, men vi kan inte leva bara på löften. Nu är det dags för handling — här är ett bra tillfälle att visa att även viljan finns. Men efter den utskottsskrivning vi nu har är chanserna små att riksdagen skulle bifalla vår motion. Därför får vi hoppas att regeringen verkligen överväger lokaliseringsfrågan med största noggrannhet. Gör man det, då borde Kalmar ha en ärlig chans att komma i fråga.

Herr talman! Försöken att åstadkomma en samordning av havsresursverksamheten har blivit en följetong i riksdagen under 1970-talet. Låt mig ge en kort bakgrund. Havsresursutredningen föreslog i sitt betänkande, SOU 1972:43, att en särskild delegation för havsresurser med omfattande samordningsuppgifter skulle inrättas och ges en central plats inom statsförvaltningen. Frågan anmäldes för 1974 års riksdag i statsverkspropositionen, där dåvarande industriministern uttalade att han av skilda skäl inte var beredd att förorda att en sådan delegation skulle inrättas. Detta ledde till motioner i ärendet, och då anförde riksdagen bl.a. att behovet av ett i fastare former bedrivet samarbete inom området borde tillgodoses genom den av havsresursutredningen föreslagna delegationen.

Detta ledde till att det så småningom tillsattes en organisationskommitté för havsresursfrågor, och i den har jag deltagit. Jag måste mot den här bakgrunden tyvärr beteckna förslagen i den av utskottet tillstyrkta propositionen 1977/78:167 som något av en västgötaklimax. På s. 5 i utskottets betänkande redovisar man att enligt propositionen bör delegationen först upprätta ett detaljerat program för sin samordnande verksamhet. Det är just vad organisationskommittén för havsresursfrågor har försökt göra. Det är alltså ett underkännande av organisationskommitténs arbete på den punkten. Litet längre fram i betänkandet skriver utskottet: ”De ramar för verksamheten som dras upp i propositionen ger delegationen möjlighet att successivt bygga upp sin verksamhet. De ger enligt utskottets mening inte mindre utrymme för delegationens arbete än vad som har skisserats av organisationskommittén. Utskottet anser inte att riksdagen har någon anledning att nu uttala sig närmare om delegationens arbetsuppgifter.” Hur stämmer det egentligen med vad näringsutskottet sade några år tidigare, nämligen med anledning av fyrpartimotionen 1649 år 1975? I den motionen anfördes — med anledning av ett då framlagt regeringsförslag om en delegation med ungefär liknande uppgifter som den man nu kommer tillbaka med — att den av regeringen föreslagna delegationen skulle få begränsade uppgifter jämfört med havsresursutredningens förslag. Regeringens förslag skulle, sades det vidare, medföra att delegationens uppgift skulle inskränkas till allmänt samråd i rent tekniska frågor. En sådan delegation utan inflytande på väsentliga pågående och framtida havsforskningsprogram föreföll motionärerna i det närmaste meningslös. Enligt motionen behövdes ett nationellt brett program för havets skydd och exploatering och ett organ med verkliga befogenheter att planlägga utforskningen och se till att denna sker rationellt. Detta skulle inte kunna åstadkommas med den rådande uppsplittringen av verksamheten på olika departement och myndigheter.” Det är att märka att utskottet delade motionärernas uppfattning. Det ledde till att organisationskommittén tillsattes. På bildskärmen visar jag nu något av det virrvarr av beslutsvägar som f. n. finns — kors och tvärs, fram och tillbaka. Men det finns alltså ingen samordning av dessa beslutsvägar. Det är nämligen 10 departement och 34 myndigheter och olika organ som sysslar med havsresursverksamhet. Det organ som man nu avser att tillsätta får alltså inte bli ett sektoriellt organ som bara tar hand om frågor som hör till industridepartementet eller planeringsfunktionen i bostadsdepartementet. Eftersom det är 10 departement och 34 olika myndigheter som berörs måste delegationen få övergripande ansvar och övergripande befogenheter. Det enda positiva jag finner i den situation som nu uppkommer är att utskottet på s. 5 anför: ”Utskottet är ense med motionärerna att frågan om delegationens sammansättning har stor betydelse för dess arbetsresultat. Som framgår av det föregående sägs uttryckligen i propositionen att regeringen ansluter sig till organisationskommitténs förslag i denna fråga. Synpunkterna i motionerna --—- om delegationens sammansättning synes alltså vara tillgodosedda, varför förslagen i motionerna om uttalanden av riksdagen i frågan avstyrks.” Jag får väl ställa mig bakom denna fromma förhoppning. Herr talman! Mot denna bakgrund ställer jag inget yrkande. Men jag hoppas att regeringen när det gäller kommande åtgärder för att samordna havsresursverksamheten beaktar vad som har anförts dels av oss motionärer — och därmed också organisationskommittén för havsresursfrågor —, dels av näringsutskottet och dels även av civilutskottet i det betänkande vi nyss tog ställning till. På det viset kan vi verkligen åstadkomma en reell övergripande samordning av havsresursverksamheten i Sverige.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande föreslås att vi nu skall besluta om inrättandet av en delegation för samordning och utnyttjande av våra havsresurser. Jag finner detta vara ett bra förslag. Mycket talar för att havsområdena i framtiden kommer att få väsentligt större betydelse än hittills. Det gäller kanske särskilt vår försörjning av olika råvaror. I jämförelse med tillgångarna på land är havets resurser dåligt utforskade och kartlagda. Det moderna samhällets sätt att använda havet som slaskhink är helt otillfredsställande. Havsmiljön och dess ekologi måste därför skyddas med det snaraste. För vår del gäller det att skydda insjöarna men kanske framför allt Östersjön — och innan det är för sent. Jag bor själv vid Kalmarsund och har tillfälle att se den nedsmutsning och igenväxning som pågår i detta område. Det är alltså hög tid att någonting görs. Vi har haft en utredning som sett på denna fråga och föreslagit en delegation. Men 1974 tyckte regeringen, som här har sagts förut, att samordningsbehovet kunde tillgodoses genom samråd mellan befintliga organ. Det är tveksamt om det finns möjligheter att nå en sådan samordning. Näringsutskottet begärde emellertid då att få förslag om inrättande av en delegation för havsresursfrågor, och riksdagen fattade beslut om detta. Det är alltså på näringsutskottets initiativ som delegationen kommer till. Men där slutar näringsutskottets initiativförmåga. Man börjar bli som pastor Jansson — man har ingen uppfattning längre. Man kan fråga sig varför utskottet nu är så försiktigt. Jag tror i likhet med Rune Torwald att delegationens uppgifter i dag måste preciseras på ett bättre sätt och att man måste ge den större dignitet än vad man gjort i det förslag som föreligger. Utskottet anser inte att riksdagen har någon anledning att uttala sig närmare beträffande delegationens uppgifter, och det är ju rätt märkligt med hänsyn till att det är näringsutskottet som har begärt att denna delegation skall inrättas. Man har alltså ingen uppfattning om vad den skall göra, men man har begärt den. Utredningen har nu försökt precisera detta. När nu delegationens inrättande står för dörren vill man från näringsutskottet inte på något sätt ta ställning i frågan. Inte heller är man beredd att förorda någon ort dit verksamheten bör lokaliseras. Jag och några andra motionärer har förordat lokalisering i Kalmar av flera skäl. Utskottet använder i sin skrivning propositionens fikonspråk och säger: ”Enligt propositionen bör delegationen i samordningens intresse byggas upp kring centrala funktioner.” Jag skulle vilja fråga utskottets talesman vad utskottet menar med ”byggas upp kring centrala funktioner”. 1971 och 1973 tog riksdagen beslut om utlokalisering i ganska stor omfattning av viss redan befintlig statlig verksamhet här i Stockholm. Det var mycket diskussion kring de frågorna, och sedermera togs ett beslut om att man skulle försöka undvika att utlokalisera verksamhet som redan finns i storstadsområdena. Man skulle i stället försöka koncentrera sig på verksamhet som nyinrättas, och det är väl det vi står inför nu. I besluten 1971 och 1973 framhölls att vid sådan lokalisering skulle i första hand Norrland och sydöstra Sverige beaktas. Det är ett viktigt skäl för vår motion om lokalisering till Kalmar. Den andra motiveringen vi har för att förorda Kalmar är F 12:s nedläggning, som riksdagen också har fattat beslut om. Man skulle också försöka kompensera detta. Regeringen tillsatte sedan en statlig kommitté med uppgift att skaffa kompensation och få fram andra sysselsättningstillfällen i motsvarande omfattning. Här är nu ett lämpligt tillfälle för riksdagen att leva upp till det beslut man har tagit tidigare. Det finns anledning att begrunda beslutet. Utskottet har inte motiverat varför man inte vill ta ställning i lokaliseringsfrågan. Det är likadant varje gång man skall inrätta en ny statlig verksamhet — då kommer just detta, att ”verksamheten i samordningens intresse bör byggas upp kring centrala funktioner”. Varför? Man har ju fattat beslut ett par tre gånger tidigare i riksdagen om att utlokalisera ny verksamhet, men ändå är man inte beredd att göra detta när det ges tillfälle. Trots den utlokalisering som skedde 1971 och 1973 har den statliga sysselsättningen inom Stockholms storstadsområde ökat ganska avsevärt. Stockholm har fått kompensation för den utflyttning som skett, och man har dessutom fått en ganska kraftig ökning av sysselsättningen inom området. Som jag ser det finns det därför ingen anledning att bygga upp verksamheter kring centrala funktioner och placera dem i Stockholm när riksdagen har beslutat på annat sätt. I vår motion har vi i elva punkter motiverat varför verksamheten bör förläggas till Kalmar. Jag skall inte upprepa dem, eftersom jag mot bakgrund av det stora intresse för frågan som finns inom riksdagen föreställer mig att alla har läst motionen. Herr talman! När beslut om lokaliseringsfrågan så småningom skall fattas — och jag hoppas att det fattas av regeringen — betraktar jag det som givet att detta kommer att leda till att verksamheten förläggs till Kalmar.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 2 behandlar en rad motionsyrkanden med krav som anknyter till byggnadslagstiftningen. I betänkandet ges mycket värdefull dokumentation om läget i dag inom detta område. Utskottet ser också positivt på flertalet av de krav som framförs. Men ändå avvisar utskottet — med undantag för två fall, som f.ö. gäller s-märkta motioner — samtliga motionsyrkanden, och nästan varje gång utan annan motivering än att man vill att den nya planoch byggnadslagstiftningen skall avvaktas. Det är en mycket efterlängtad ny lagstiftning som det här är fråga om — en lagstiftning som vi behöver som en grund för en modern bebyggelseplanering. Bakgrunden är inte bara att vi har föråldrade regler och en byråkrati som behöver redas ut och städas upp för att vi skall få en enkel, tydlig och lättförståelig lagstiftning. Vi har också nya krav som måste beaktas. Det gäller t.ex. kravet på medborgaroch boendeinflytande på planeringen. Vidare har vi krav på en social helhetssyn på bebyggelseplanering, på hushållning med mark och vatten och på energihushållning. Allt detta måste arbetas in i en ny bebyggelseplanering. Vi behöver finna instrument för att sammanjämka motstridiga intressen, speciallagstiftning på olika områden, och framför allt för att samordna och underlätta reformer på olika sektorer i samhället med hjälp av framsynt byggnadslagstiftning, som gör det enklare att genomföra de här olika intentionerna på olika samhällsområden. Det här är en fråga som är mycket viktig för oss socialdemokrater. Det var också den socialdemokratiska regeringen som tillsatte de utredningar som har arbetat med och lagt fram förslag i de här frågorna, t.ex. bygglagutredningen, boendeutredningen och byggadministrationsutredningen, som samtliga blev färdiga med sitt arbete kring 1974. I bostadssociala delegationen initierades också praktisk försöksverksamhet med tillämpningen av principerna för en modern byggnadslagstiftning präglad av en social helhetssyn som vi vill ha. De här utredningarna hade också vid regeringsskiftet i stort sett remissbehandlats, och det fanns förslag som var näst intill färdiga att föreläggas riksdagen. De skulle vid det här laget ha kunnat vara färdigbehandlade av riksdagen och redan praktiseras ute i kommunerna. Efter regeringsskiftet har vi fortsatt att lägga fram vår syn i motioner, eftersom arbetet med bygglagstiftningen har blivit allvarligt försenat efter regeringsskiftet. Jag vill bara erinra om de motioner som har väckts om boendemiljön, energihushållningen, den yttre miljön och resurshushållningen. Vi framförde i detta sammanhang bl.a. att vad som på sikt behövs är ett s.k. nationellt miljöutvecklingsprogram, där man kan utgå ifrån såväl ett program för bebyggelseutvecklingen, inkl. de mål som kraven på en god social miljö och energihushållningen ställer, som kommunernas ekonomiska långtidsplanering, den regionala trafikplaneringen, länsplanerna och den fysiska riksplaneringen. Det skulle ge oss helt andra möjligheter än dem vi f. n. har att på ett framsynt sätt påverka samhällets utveckling. Det här är angeläget och brådskande. Det skall självfallet arbetas in i den nya bygglagen. Samtidigt måste det på sådana områden där det är särskilt viktigt att snabbt komma i gång med det praktiska arbetet ute i kommunerna kunna genomföras reformer som är steg på vägen dit, särskilt nu när bygglagen tycks dröja.

Vi kan faktiskt inte förstå varför riksdagsmajoriteten och utskottsmajoriteten gång på gång säger nej till det här kravet. I sak är man överens med oss, men man vill ständigt vänta. Ändå finns det ju redan andra preciseringar i den här lagstiftningen, och vi anser faktiskt att det är minst lika viktigt att ställa krav på den sociala miljön som på t.ex. trafiken och försvaret. Det förfarande som vi har föreslagit skulle f. ö. också tillgodose viktiga krav i andra motioner, t.ex. att man skall precisera och ta hänsyn till kraven på barnomsorgsutbyggnad och lekmiljön. Med vårt förslag skulle dessa krav tillgodoses bättre än om man följde de andra motionsförslagen, eftersom vårt förslag syftar till förbättring inte bara i nybebyggelsen utan också i den befintliga bebyggelsen. Vi anser inte heller att vi kan vänta längre på en ny bygglag. Det har gjorts andra delreformer utan att den nya bygglagen avvaktats, t.ex. när kraven på energihushållning skrevs in. Utskottet säger ju också när det gäller sanering efter industrianläggningar att man inte vill vara med om en sådan försening som ett avvaktande av det pågående bygglagarbetet skulle innebära. Vi tycker att man skulle kunna tillämpa detta resonemang även när det gäller den sociala miljön. Detta är, som jag sagt, så mycket mer nödvändigt som den nya bygglagen förefaller skjutas allt längre in i framtiden. Utskottsmajoriteten hänvisar till ett gammalt uttalande från mars 1977. Då gällde fortfarande ett löfte från den förra bostadsministern att en första promemoria som underlag för den nya bygglagen skulle presenteras på försommaren 1977. Nu är det senaste budet från statssekreteraren hos den förra bostadsministern att den promemorian skulle komma på våren 1979. Det innebär i så fall att vi inte kan få någon riksdagsbehandling förrän tidigast 1980 och att lagstiftningen inte träder i kraft förrän ett stycke in på 1980-talet. Det är f. ö. så att bytet av bostadsminister till en person med en delvis ny syn, som såvitt jag förstår avviker från både centerns och moderaternas på många punkter, innebär en risk för att bygglagarbetet måste göras om en gång till och att vi får ännu större förseningar. Som ett ytterligare skäl till att riksdagen nu bör reagera vill jag också anföra följande. Av de presentationer som den som är ansvarig för förarbetena till bygglagen också i dag hos den nya bostadsministern, nämligen statssekreteraren hos den förra bostadsministern, hittills gett, tyder allt på att de krav som vi vill ställa på boendemiljö — social planering och resurshushållning inte särskilt mycket har beaktats. Det krävs alltså viljeyttringar från riksdagens och opinionens sida för att dessa krav skall bli ordentligt tillgodosedda. I reservationen 2, som ansluter till krav i motionen 620, begär vi en samordning av byggnadslagstiftning och övrig lagstiftning, som kan användas framför allt för att hävda riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Också på denna punkt säger sig utskottsmajoriteten instämma i sak men vill vänta på den nya bygglagen. Vi anser dock att detta samordningskrav är akut redan nu — det finns många praktiska exempel på det — och att ett tillgodoseende av detta inte kan vänta till dess att en ny bygglag träder i kraft ett stycke in på 1980-talet. Jag kan inte heller finna att denna fråga är särskilt väl tillgodosedd i det arbete som hittills utförts i departementet, att döma av de redovisningar som har skett. Det finns alltså en risk för att man inte kommer att ta sig an denna fråga på det sätt som riksdagen tidigare enhälligt har krävt. Vi yrkar därför bifall till reservationen 2. I reservationen 3 tar vi slutligen upp kraven i motionerna 624 och 897 på kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att undanröja de hinder för en kommunal planering som det ligger i regeringens makt att undanröja och för att stimulera till en höjd planberedskap, som i sin tur kan leda till ett högre och bättre bostadsbyggande än det vi har i dag. Vi vet alla att kommunerna i början av 1970-talet ställdes inför en rätt besvärlig situation. Miljonprogrammet höll på att fullföljas. Det hade inneburit väldiga ansträngningar för kommunerna, som nu stod inför ett nytt steg i den sociala bostadspolitiken som också ställde stora krav. Det gällde en planering mot bakgrund av en social helhetssyn med större omsorg om vård och service, den yttre miljön, kampen mot segregationen, energihushållningen, trafikplaneringen osv. I stället för att få möjligheter att klara detta steg ställdes kommunerna på många håll inför stora problem, som yttrade sig i t.ex. tomma lägenheter, i okontrollerad expansion av småhusbyggandet, där inte heller de sociala behoven blev särskilt beaktade, en ökande segregation, eftersatt barnomsorgsutbyggnad och en explosion av kostnaderna i byggandet. Detta var naturligtvis delvis en följd av dålig planering i många kommuner, men det födde i sin tur också en handlingsförlamning hos kommunerna inför de svåra problem de upplevde, vilket i sin tur ledde till en ännu sämre planberedskap. I det läget skulle vi ha behövt en pådrivande regering som hade fått fram den nya bygglagen, som hade gett klara besked om vad som skulle gälla på olika områden, som hade gjort insatser mot kostnadsstegringarna i byggandet. I stället har kommunerna efter valet 1976 fått uppleva något helt annat — en fördröjning av fastställelsen av planer och en stor ovisshet om vilka regler som skall gälla i framtiden och som är en förutsättning för den planering som måste ske nu. Jag vill återigen bara peka på förseningen av bygglagen, att man har sagt nej till våra krav på bostadsförsörjningslagen, oenigheten i regeringen i en rad frågor, en ny och delvis ryckig, växlande praxis. Jag vill bara nämna jordbruksmarken, som vi har diskuterat förut i dag och där bestämmelserna dessutom t.o.m. har tillämpats retroaktivt i enskilda fall. Vi har också haft en försening av den fysiska riksplaneringens nuvarande skede. De länsbeslut som skulle ha fattats i juni har ännu inte fattats, och därför har planverket inte kunnat utfärda sina anvisningar. I många kommuner har också den personal som sysslar med planering varit helt upptagen av den fysiska riksplaneringen och inte hunnit med den traditionella kommunala planeringen. De insatser som har gjorts för att med finansiellt stöd stimulera till ett ökat bostadsbyggande har varit helt otillräckliga från regeringens sida och dessutom kommit alldeles för sent. Kommunerna har av dessa skäl svävat i ovisshet om vilka regler som skulle komma att gälla, och de har inte haft det stöd som en pådrivande, aktiv, initiativrik regering skulle ha gett dem. Därför vilar det ett mycket stort ansvar på regeringen som icke kan bortförklaras med de skäl som anförs i majoritetsskrivningen. Vi kräver av den anledningen att regeringen nu visar sig mer handlingskraftig, ger kommunerna det stöd och de klara besked som de behöver, så att handlingsförlamningen när det gäller den kommunala planeringen kan övervinnas. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid civilutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Ordens välvilliga mångfald brukar inte lysa med sin frånvaro från ansvarigt håll när det gäller arbetsmiljön. Den ena vackra frasen efter den andra framförs i debatten utan att det för den skull förbättrar situationen för de arbetande människorna. Så är också fallet när det gäller personalutrymmen vid servicearbeten. Utskottet avstyrker motionen från vpk om att i byggnadsstadgan införa skyldighet för fastighetsägare att anordna och bekosta utrymmen för omklädning och tvättning och för att arbetarna i fråga skall på ett någorlunda aptitligt sätt kunna äta mat. De rådande förhållandena i detta avseende är allt annat än tillfredsställande. För servicearbetare som utför reparationseller servicearbeten — det gäller byggnadsarbetare, målare, elektriker, hisskötare m.fl. —- finns som regel inga som helst personalutrymmen. Och med den skrivning som utskottet gjort vill man inte heller att detta förhållande skall rättas till under överskådlig tid. Utskottets uttalande innebär att servicearbetare inte heller i fortsättningen får möjlighet till den hygieniska standard som anses naturlig exempelvis inom den fasta industrin. På grund av att dessa servicearbeten är av så kortvarig karaktär anses det inte motiverat att lösa dessa problem. Även i fortsättningen kommer pannrummen att vara det utrymme där omklädning och tvättning skall ske och där medhavd mat skall intas. Den som någon gång har besett ett normalt pannrum skulle säkert själv konstatera att ett sådant inte kan godtas som personalutrymme. Likadant är det med de skrubbar och andra kyffen som erbjuds. I många fall tjänar faktiskt även hissmaskinrum som utrymme för omklädning och som matsal. Och detta mitt i allt asbestdamm som finns där. Denna brist på möjliga utrymmen är för dem som jobbar med service inget . som förekommer bara då och då. För dem är det ett måste dag ut och dag in under dessa dåliga förhållanden. År ut och år in tvingas dessa arbetare att finna sig i att klä om sig och äta på platser där ingen med ett annat jobb skulle kunna tänka sig att acceptera att leva — för det är ju ändå en del av ett liv som man tvingas leva på det sättet. Det finns endast en möjlighet att på ett radikalt sätt förbättra situationen för denna grupp arbetare, och det är att det anläggs särskilda utrymmen för dessa ändamål. De utrymmena skulle fastighetsägarna tvingas att anordna och givetvis också bekosta. Utrymmena borde anordnas på ett sådant sätt att normals.k. bostandard uppfylls, och de skall finnas i sådan omfattning att de ligger inom acceptabelt gångavstånd mellan resp. arbetsplatser och personalutrymmen. När utskottet avstyrker motionen och hänvisar till gällande lagstiftning är det ett slag i luften. Enligt vad jag kan förstå finns f. n. ingen gällande lagstiftning som skulle kunna tvinga fastighetsägarna att anordna dessa utrymmen. Välvilliga skrivningar av departementschefer eller andra i förarbetena till arbetsmiljölagen. kan jag inte få till tvingande paragrafer i bygglagstiftning eller annorstädes där ett anordnande av personalutrymmen kommer in. Jag vidhåller kravet att en snabbutredning borde tillsättas för att utreda hur frågan om personalutrymmen skall lösas. En sådan utredning står heller inte i motsättning till de argument som utskottet har använt sig av när det gäller frågans behandling. Jag yrkar därför bifall till motionen 273, första attsatsen. Jag anser vidare att den tolkning som utskottet gjort när det gäller möjligheterna att inom den nuvarande lagstiftningens ram genomdriva att personalutrymmen kommer till stånd inte föreligger i praktiken. Jag yrkar därför bifall även till motionens andra att-sats. Civilutskottet redovisar i sitt betänkande bl.a. att Stockholms kommun i april månad 1978 hemställt till Kommunförbundet att verka för en översyn av gällande lagstiftning i syfte att reglera grundvattensproblemen. Kommunförbundet har sedan i sin tur hos bostadsdepartementet hemställt att frågan om att förhindra en sänkning av grundvattensnivån skall beaktas i samband med arbetet på en ny byggnadslagstiftning och även samordnas med den nya vattenlagen. En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda frågor om skadestånd vid miljöskador. Utredningen skall avse en allmän översyn, som knyter an till den fråga som tas upp i motionen. Utskottet delar, när det gäller denna motion, vår mening att frågan är viktig och ytterligare bör övervägas. Utskottet anser också att det med hänsyn till vad som skett i ärendet efter det att motionen väcktes nu inte behövs någon direkt framställning från riksdagens sida. Vad gäller denna fråga är jag överens med utskottet och har därför inget yrkande beträffande den motionen. Jag kan bara beklaga att utskottet inte i den förra frågan hade samma inställning.

Herr talman! Jag skall börja med en genomgång av utskottets behandling av motionerna för att sedan göra några kommentarer till de inlägg som har gjorts före mig. I föreliggande betänkande behandlas 16 motioner som i huvudsak rör byggnadslagstiftningen. Reservationer från socialdemokrater föreligger på tre punkter. Jag skall återkomma till reservationerna och också till de motioner som finns behandlade, bl.a. den som Tommy Franzén har yrkat bifall till. Men innan jag går in och bemöter reservationerna och motionsförslagen vill jag framhålla att många av de förslag som utskottet haft att ta ställning till bör anstå till dess att förslag till en ny bygglag kommer. Detta arbete pågår som bekant inom bostadsdepartementet. Utskottet har därför avstyrkt bifall till samtliga motionsförslag utom till två, där utskottet hemställer att riksdagen med anledning av motioner från socialdemokrater ger regeringen till känna dels att en geologisk kartering bör genomföras i vissa delar av västra Sverige, dels att en utredning bör tillsättas för att ta ställning till frågan om hur en planmässig sanering efter industrinedläggningar bör ske. Frågan om geologisk kartering har aktualiserats i motionen 1379. Bakgrunden till den är raskatastrofen i Tuve. Motionärerna begär en geologisk kartering som en första åtgärd och som underlag för geotekniska undersökningar i syfte att undvika framtida raskatastrofer. Enligt utskottets mening bör den av motionärerna föreslagna karteringen komma till stånd, och åtgärder i sådan riktning övervägs också inom regeringens kansli. Utskottet förordar alltså att sådana åtgärder vidtas och att detta ges regeringen till känna. Därmed menar vi att motionens yrkande har tillgodosetts. Den andra motionen som vi har tillstyrkt är motionen 270 som behandlar frågan om planmässig sanering efter industriers nedläggning. Motionärerna begären utredning av frågan. Utskottet har enhälligt ställt sig bakom förslaget i motionen och ansett att en utredning bör komma till stånd, bl.a. eftersom just den i motionen upptagna frågan tidigare inte synes ha varit uppmärk sammad. Motionärerna har — med utgångspunkt i förhållandena i Västernorrlands län — givit exempel på negativa konsekvenser av övergivna industrier, som bl.a. inneburit att industrimark med gott kommunikationstekniskt läge fått förfalla. Utskottet anser att en utredning bör göras av den i motionen upptagna frågan men har inte ansett att ett sådant arbete bör inordnas i det pågående bygglagarbetet — detta för att inte ytterligare försena det arbetet. Det finns inte heller något direkt yrkande från motionärerna om att så skall ske. Dessutom menar vi från utskottets sida att frågan rymmer aspekter utöver de rent byggnadstekniska. Jag tänker då närmast på den ekonomiska sidan av problemet. Sammanfattningsvis har vi ansett att det ändå finns skäl för att utredningen kommer till stånd. Moderaternas representanter i utskottet har till denna del av betänkandet fogat ett särskilt yttrande. De står bakom förslaget att utredningen bör komma till stånd, men anser att den borde ha genomförts under den tid då socialdemokraterna regerade. Det kan man ju instämma i, men den trätan får moderater och socialdemokrater klara av själva. Så till de tre s-reservationerna. Den första behandlar hur bostadssociala hänsyn vid planläggning skall komma till uttryck. I den socialdemokratiska partimotionen 1688, som Birgitta Dahl yrkade bifall till, föreslås att riksdagen begär förslag till ändring i byggnadsstadgan med syfte att främja planläggning från social bostadsförsörjningssynpunkt. Utskottet hade även förra året att behandla ett liknande motionsförslag och hänvisade då till att förslaget beslutstekniskt borde prövas i det fortsatta bygglagarbetet och att motionsförslaget därför inte i nuvarande läge borde sakbehandlas. Vi har inom utskottsmajoriteten inte funnit någon anledning att nu frångå denna synpunkt, utan vi vill avvakta resultatet av bygglagarbetet. Jag vill i en kommentar till Birgitta Dahl säga att det är riktigt att bygglagarbetet har pågått under mycket lång tid. Man har kunnat fira tioårsjubileum av bygglagutredningens tillsättande. Det var emellertid inte alls på det sättet att det fanns ett färdigt förslag att lägga fram för riksdagen vid regeringsskiftet 1976. Tvärtom fick man efter att ha gått igenom det material som förelåg konstatera att det inte var användbart som propositionsunderlag. Arbetet fick alltså starta på nytt. Därför får vi tåla oss någon tid till dess att detta arbete blir färdigt. Jag har sagt tidigare i en kammardebatt att det är verkligt angeläget att bygglagrevisionen blir genomförd, och jag hoppas att den nuvarande regeringen också har den uppfattningen och kör för fullt med att färdigställa den promemoria om bygglagrevisionen som är utlovad, så att det blir möjligt att föra en allmän och inträngande diskussion om hur bygglagen skall bli utformad. Jag tror, som sagt, att vi helt enkelt måste tåla oss ett tag när det gäller krav på ändringar än här och än där i bygglagarbetet, så att arbetet i departementet kan koncentreras på att få fram hela revisionen i ett enda sammanhang. Dessutom är det inte förbjudet att planera väl. Detta ligger på den kommunala nivån. Det är framför allt kommunerna som har möjligheter att göra det. Det är fritt fram för det lokala initiativet och för den lokala debatten att försöka finna formerna för planeringen så att den uppfyller alla de angelägna önskemål som Birgitta Dahl räknade upp. I reservationen 2 behandlas frågan om samordning av de lagregler med vilka den fysiska riksplaneringens intentioner skall hävdas. Bakgrunden till reservationen är motionen 620. Även beträffande detta motionsförslag hänvisar utskottsmajoriteten till det pågående bygglagarbetet. Utskottet framhåller att man får förutsätta att i en ny planoch byggnadslagstiftning kommer systemet med den fysiska riksplaneringen att fogas in i ett allmänt plansystem. Det får därför anses naturligt att diskutera eventuella samordningsbehov när kännedom om ett nytt plansystem föreligger. Utskottsmajoriteten finner därför ingen anledning att riksdagen nu skulle begära ett separat förslag i ämnet. Den tredje reservationen handlar om planberedskapen. Reservanterna hävdar att planberedskapen i många kommuner är dålig. I betänkandet finns pås. 10-13 uppgifter om hur planberedskapen försämrats under 1970-talet, en tendens som nu emellertid tycks ha avstannat. Motionärerna uttalar vidare att handläggningen inom regeringens kansli av planfrågorna bör förbättras och effektiviseras. Låt mig då upplysa om att det inom bostadsdepartementet har vidtagits åtgärder i syfte att minska handläggningstiderna av planärenden. Detta är angeläget eftersom man fått en kraftig ökning av antalet sådana ärenden. Jag vill dessutom nämna att det inom den bostadspolitiska administrationen pågår överläggningar om bostadsbyggandets planering i syfte att klarlägga planeringssituationen och initiera lösningar av klarlagda brister. Utskottsmajoriteten menar därför att motionärernas syfte får anses vara tillgodosett utan någon speciell åtgärd från riksdagens sida. I den första av de vpk-motioner som Tommy Franzén berörde hemställs om en snabbutredning för att tillgodose behovet av personalutrymmen vid servicearbeten. Utskottet anser att frågan löpande får beaktas av arbetarskyddsstyrelsen och att det därvid får ske en avvägning mot andra projekt. Inom arbetarskyddsstyrelsen tas ju årligen i samråd med arbetsmarknadens parter ställning till det författningsarbete som bör bli föremål för överväganden inom styrelsen. Bl. a. i detta sammanhang finns det möjligheter att aktualisera den i motionen upptagna frågan. I motionen 279 föreslås en komplettering av byggnadsstadgan i syfte att uppnå barnsäkerhet även i lägenheter byggda före den 1 juli 1973. I utskottsbetänkandet hänvisar vi till barnolycksfallsutredningen, som kommer att behandla den här frågan. Såvitt jag vet ingår numera huvudmotionären Inga Lantz i utredningen, och hon bör därvid ha möjlighet att noga följa frågan om barnsäkerhet även i bostäder byggda före den 1 juli 1973. I fråga om motionen 1678 ställde Tommy Franzén inget yrkande. Motionen gäller lagstiftning beträffande grundvattennivån. I likhet med motionärerna finner utskottet att det är en viktig fråga som bör ytterligare övervägas. Emellertid bör pågående arbete med en revision av byggnadslagstiftningen avvaktas. Frågan har också anknytning till de uppgifter som getts åt den särskilda utredningen av frågor om skadestånd för miljöskador.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
Herr talman! Låt mig först kommentera vad Kjell Mattsson sade om läget vid regeringsskiftet 1976 och om möjligheterna att få fram en bygglag snabbare än vad som nu har blivit fallet. Jag har kontrollerat de uppgifterna. Med de intentioner som socialdemokratin hade, hade det varit möjligt att ha den promemoria som skulle remissbehandlas färdig senast vid årsskiftet 1976-1977; förarbetena fanns redan. Avsikten var att en proposition skulle kunna framläggas för riksdagen någon gång vid årsskiftet 1977-1978, så att riksdagsbehandling hade kunnat ske senast på våren 1978. Men när en borgerlig regering tillträdde, vars medlemmar var inbördes osams i många av dessa frågor — både inom departementet, där man hade två ministrar, och inom regeringen, där moderaterna hade en annan mening än mittenpartierna — uppstod det avsevärda förseningar i arbetet, som hade att göra med svårigheter att slita de interna tvisterna. Tidpunkten för presentation av promemorian och för avlämnande av en proposition har gång på gång fått skjutas framåt. Det gäller t.o.m. löften som högtidligt avgivits av det då ansvariga statsrådet. — Så var det med den saken. Det är mot denna bakgrund konstigt att Kjell Mattsson och utskottsmajoriteten hänvisar till det ett och ett halvt år gamla uttalandet att det här borde vänta tills vi får en ny bygglag. Det uttalandet gjordes vid en tidpunkt då det dåvarande statsrådets planering låg ett och ett halvt, kanske två, år före den planering som nu gäller för presenterandet av en ny bygglag. Skälen för att åberopa just det för att inte nu företa de ändringar som kan göras blir svagare och svagare. Riksdagen har tidigare inte tvekat att göra vissa delreformer i avvaktan på en helt ny lagstiftning. Jag vill bara hänvisa till införandet av kravet på energihushållning bland de krav som bör beaktas av kommunerna vid planeringen. Det gör med förlov sagt ett väldigt dåligt intryck att de tre borgerliga partierna så ängsligt försöker förhindra att kraven på en social planering jämställs med de krav som ställs på kommunernas planering när det gäller försvaret, trafiken eller energihushållningen. Erfarenheterna är att ett sådant krav behövs. Sedan är det inte bara handläggningstiderna som är avgörande för om regeringens handläggning medverkar till en förstärkt planberedskap i kommunerna, även om det är allvarligt nog att handläggningen är långsam. Det är också de oklarheter som råder och som gör att kommunerna inte vet efter vilka principer de skall planera, därför att bygglagen inte kommer, på grund av oenigheten om åkermarken och en rad andra frågor. Klarhet på dessa områden skulle göra att kommunerna kunde börja planera.

Herr talman! Först vill jag säga till Kjell Mattsson att jag inte med ett enda ord berörde motionen 279 om barnsäkerheten. Den kommer Inga Lantz själv att ta upp senare i debatten. viktiga motionen 273 att kraven i den kommer att beaktas vid det löpande arbetet inom arbetarskyddsstyrelsen. Men arbetarskyddsstyrelsen har varken intresse, förmåga eller möjlighet att ålägga fastighetsägarna att tillhandahålla lokaler färdigställda som personalutrymmen för servicearbetarna. Såvitt jag kan förstå rör det sig här om en ren ovilja att lösa de här frågorna. Om nu arbetarskyddsstyrelsen inte har satt dem högst på någon prioriteringslista, menar jag att det beror på att man inte har möjlighet att ålägga fastighetsägarna en sådan lösning. Om Kjell Mattsson någon gång hade varit i ett pannrum, ett hissmaskinrum eller ett skyddsrum i en fastighet och sett hur smutsigt och dammigt det är där och sedan tänkt sig att använda det som omklädningsrum och också sitta där och äta, då tror jag att han skulle ha samma uppfattning som jag. Jag har nämligen varit utsatt för det i mitt jobb under många år. Jag kan förstå att Kjell Mattsson och centern inte är intresserade av att lösa de här arbetsmiljöfrågorna för servicearbetarna och verkligen förbättra deras situation. Däremot tycker jag att det är beklagligt att de socialdemokratiska ledamöterna av civilutskottet också ställer sig kallsinniga till den här motionen och dess syfte. De borde känna frågan bättre eller i varje fall ha den under bättre uppsikt. Den här frågan behandlades på LO-kongressen 1976, och där var man överens om att den måste lösas. Man sade t.o.m. att man från LO:s och förbundens sida skulle verka för frågans lösning. Då bör det rimligen också kunna begäras att de socialdemokratiska ledamöterna ställer sig bakom motionen när den kommer upp till behandling.
Herr talman! Beträffande Birgitta Dahls och min debatt om genomförandet av bygglagsrevisionen är det bara att konstatera, att även om det, som hon påstår, fanns ett färdigt förslag till proposition var det ju en proposition utformad så som socialdemokraterna ville ha den. Det är ganska självklart att om man byter regering skall den nya regeringen ha möjlighet att gå igenom förslag som föreligger och göra de förändringar den tycker är nödvändiga. Jag bara konstaterar att man inte har ansett sig kunna använda bygglagutredningens av väldigt många instanser kritiserade förslag som underlag för en bygglagsrevision. Samtidigt vill jag på nytt understryka att jag finner det mycket angeläget att vi verkligen får en revision av bygglagen gjord, eftersom det har förutsatts i arbetet med den fysiska riksplanen. Det är också en fråga som man från kommunalt håll är väldigt angelägen om att få klarhet i. Självfallet kan man göra delreformer, och det har gjorts ett antal sådana. Men trots allt måste vi, som jag sade i mitt första inlägg, nu koncentrera oss på att förslaget till reform kommer fram så att vi får möjlighet att i olika remissammanhang osv. lägga våra synpunkter på det och få ett så samlat riksdagsbeslut som möjligt. Man använder uttrycket social planering, men egentligen skall ju all planering ha ett socialt syfte. Jag sade att det inte finns något som helst hinder för att vi försöker att efter fattig förmåga på resp. område planera så, att det blir bra och uppfyller de sociala krav som vi vill ställa på samhället. Man kritiserar också den försenade handläggningen och antyder att något slags personliga problem mellan två statsråd skulle vara anledning till den. Förlängda handläggningstider är ett utslag av den ökande debatten om planfrågor ute i landet, där fler och fler människor menar att den planering som har utförts, och som är ungefär av 1960-talets socialdemokratiska modell, är felaktig. Allt fler ärenden blir alltså överklagade, och det har naturligtvis medfört att regeringens arbete med besvärsärenden i planfrågor har ökat. Även av det skälet är det angeläget att få bygglagsrevisionen gjord så att vi om möjligt kan få dessa synpunkter tillgodosedda redan på ett tidigt stadium. Jag tror, alla ambitioner om delreformer till trots, att det är bra om vi nu i stället koncentrerar oss på att pressa fram ett förslag till helhetsreform. Får jag sedan säga till Tommy Franzén att vi på s. 27 i utskottsbetänkandet har redogjort för de förhållanden som gäller och pekat på de möjligheter med föreläggande osv. som finns för att åstadkomma bättre arbetsmiljö vid servicearbeten.
Herr talman! Jag sade inte att det var en proposition som fanns färdig vid valet 1976, utan jag talade om förarbetena till en proposition som vid det här laget redan skulle ha kunnat vara behandlad av riksdagen. F. ö. vill jag — och det är mycket betydelsefullt — notera att den här debatten har klargjort att det är politiska meningsskiljaktigheter, främst naturligtvis mellan socialdemokratin och borgerligheten men dessutom inom borgerligheten, som har medfört att det här arbetet har blivit allvarligt försenat. Förseningen beror alltså inte i första hand på remissinstanserna, utan på att man vill ha en annan inriktning på den framtida bygglagen. Mot den bakgrunden skall vi trots allt kanske vara glada för att propositionen inte hinner läggas fram före valet 1979. Därmed har vi fortfarande chans att ge den det innehåll som vi från vår sida vill ha. Av presentationen av det förberedelsearbete som har förekommit i bostadsdepartementet under regeringen Fälldins tid framgår det nämligen att innehållet har en klart borgerlig prägel, vilket framför allt leder till att den sociala helhetssyn som vi vill ha inte finns med på ett sätt som svarar mot våra krav.
Herr talman! Arbetsmiljölagen medförde i sig inte någon förbättring i fråga om dessa personalutrymmen. Det Kjell Mattsson hänvisade till återfanns ju även i den gamla arbetarskyddslagen. Verkligheten är emellertid en annan. Det finns inga personalutrymmen för denna kategori arbetare. Det är för att få fram sådana som vi har väckt vår motion. På s. 27 i utskottsbetänkandet, som Kjell Mattsson hänvisar till, sägs att yrkesinspektionen skulle kunna utfärda förelägganden eller förbud. Visst kan man komma med förelägganden, men såvitt jag förstår kan man inte i dessa ålägga fastighetsägarna att iordningställa personalutrymmen som är färdiga att tas i bruk när man anlitar servicefolk för arbeten på fastigheterna. Förelägganden kan vad jag förstår endast komma i fråga när det gäller byggnadslagstiftningen. När Per Ahlmark i förarbetena till arbetsmiljölagen tog upp dessa problem, så sade han att man skall ägna stor uppmärksamhet åt tillämpningen av byggnadslagstiftningen. Det är där jag vill ha in en passus i vilken man ålägger fastighetsägarna att iordningställa sådana här utrymmen. Det är, som jag ser det, inte möjligt i dag. Om Kjell Mattsson står fast vid sitt löfte, skall det blien glädje för mig att använda det som stöd när vi i den fackförening som jag tillhör går ut i vårt arbetarskyddsarbete.
Herr talman! Det var år 1968 som bygglagutredningen tillsattes och fick direktiv. Genom riksdagsbeslut år 1972 startades en fysisk riksplaneringsomgång. Tack vare den har man fått fram mycken kunskap om hur ett plansystem bör se ut. Jag tror det är ett riktigt konstaterande att bygglagutredningens arbete inte var avpassat för den situation vi därefter har fått uppleva. Därför behövs arbetet göras om. Självklart måste en annan regering se på en del frågor på ett annat sätt än vad den tidigare socialdemokratiska regeringen har gjort. Det är en hel del frågor som visar sig vara inte så enkla. Det gäller ju hela tiden en avvägning mellan att reglerna skall vara enkla och klara, så att den enskilde medborgaren i det här landet vet vad han har att rätta sig efter, och att reglerna skall styra eller i alla fall påverka de planerande organen att göra arbetet på det sätt som man förordar från riksdagsnivå. Och samtidigt deklarerar vi ju rätt ofta att vi inte får detaljreglera och komma in på det kommunala självstyrelseområdet. Därför är det ett ganska grannlaga arbete att komma fram till ett system som både tillgodoser de intressen vi kan ha från rikssynpunkt av hur planeringen skall genomföras och tar hänsyn till den lokala nivån och de enskilda människornas krav på inflytande och regler som är klara och enkla. Jag hoppas därför att det arbete som nu pågår verkligen slutförs och att man då har gått in på de besvärliga frågor som finns så att vi får möjligheter att föra den här diskussionen under 1979 och fatta beslut under nästkommande riksmöte.

Herr talman! Vi har i civilutskottet mycket välvilligt behandlat en socialdemokratisk motion där det pläderas för något som motionärerna kallar planmässig sanering efter industrinedläggningar. Motionärerna är från Västernorrlands län, och de åberopar en företeelse som synes vara ganska speciell för just det länet. Motionärerna anser att en och annan utrymd industribyggnad bör rivas och att sanering av den befintliga industrimarken bör ske. Just i Västernorrlands län har den industriella processen på skogsindustrins område redan för många år sedan resulterat i en del nedlagda industrier. Företeelsen är alltså av gammalt datum, och det är naturligt att det under årens lopp många gånger diskuterats hur man skall förfara med stora, tomma industribyggnader, som står där med sönderslagna, gapande fönsterrutor och kan se ganska anskrämliga ut. Men den socialdemokratiska regeringen har uppenbarligen inte intresserat sig för frågan, och det kan då naturligtvis vara glädjande för de socialdemokratiska motionärerna att de nu möter förståelse från den borgerliga utskottsmajoritetens sida. Utskottet hemställer, som framgår av betänkandet, att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört. Jag har, herr talman, som en av undertecknarna av det särskilda yttrandet anslutit mig till utskottsmajoriteten och anser alltså att en utredning i frågan bör komma till stånd. Vi anser emellertid på moderat håll i utskottet att det finns betydligt angelägnare frågor att diskutera och utreda på näringslivets område. Det är ökade industrisatsningar och ökad sysselsättning som måste stå i förgrunden. För regering och riksdag måste åtgärder som underlättar industriell expansion komma i främsta rummet. Vi måste i vårt land skapa långt bättre förutsättningar för nyföretagande. Den socialdemokratiska motionen tar i stället upp en fråga som har en klart destruktiv bakgrund. Och i den angelägna framåtsyftande debatten är den fråga som motionärerna tar upp så till vida sekundär. Men eftersom den socialdemokratiska regeringen inte brydde sig om de synpunkter och förslag som deras egna partivänner redovisar kan det kanske vara på sin plats att nu göra vissa överväganden, vilket vi alltså tillstyrker. Vi moderater vill emellertid förutsätta att dessa överväganden får en vidare omfattning än vad motionärerna anger. Om jag har tolkat deras motion rätt, så inskränker sig deras idéer till i huvudsak två möjligheter. Den ena är att företagen i landet skall få ännu en kostnadsbörda, och detta i begynnelsen av en industrietablering. Motionärerna talar om ”någon form av garantifond”. Vidare kan de tänka sig någon form av exploateringsavtal i samband med etableringen, vilket skulle innebära att företagen förbinder sig att svara för saneringen i händelse av att verksamheten läggs ner. Vilka summor det kan röra sig om nämner inte motionärerna, och det finns anledning att sätta stora frågetecken för detta. Är tanken den — jag frågar — att ett företag skall fondera investeringsmedel och göra eget friskt kapital till ett dött kapital, pengar som kanske skall ligga oräntabla i många årtionden och kanske aldrig över huvud taget komma produktionen och det betalande företaget till godo? Är det något som vi skall vara rädda för på näringslivets och sysselsättningens område så är det, menar jag, att ytterligare fördyra investeringar och åstadkomma dött kapital. Det måste vi akta oss för. Jag frågade nyss vilka storheter i låt oss kalla det saneringspremier som motionärerna har tänkt sig. Har motionärerna funderat på hur det kan ställa sig med kärnkraftverken? Skall det funderas på en skrotningsavgift för industribyggnader så bör det väl också funderas på motsvarande avgifter för kärnkraftverken, och såvitt jag vet är socialdemokraterna positiva till att bygga sådana. Har huvudmotionären någon summa att föreslå, åtminstone approximativt? Rör det sig om en miljon eller där omkring för att sanera efter en normal massaindustri, så lär det röra sig om mångdubbelt större summor för ett kärnkraftverk. Vill motionärerna ha med detta i bilden? Det kan bli enorma skrotningspremier som skulle anslås i förväg, om man följer motionärernas intentioner — dött kapital. Vi moderater konstaterar att den utredning som kan komma till stånd bör utgå från en mera förutsättningslös diskussion om möjligheterna att lösa de aktuella saneringsfrågor som kan finnas. Det första man tänker på när en industri läggs ner är naturligtvis möjligheterna att i dess lokaler bedriva en annan eller liknande industriell verksamhet. Herr talman! Den här frågan är betydligt mera komplicerad och omfattande än vad som anges i motionen, och vi förutsätter alltså att man i kommande överväganden också tar upp frågor som inte berörts av motionärerna men som bör tas upp i sammanhanget. Vi moderater som skrivit det särskilda yttrandet finner vidare att förhållandena i Västernorrlands län — hemmavid motionärerna alltså — är speciella och att det i andra delar av landet är ganska annorlunda, åtminstone mestadels.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

Herr talman! Med anledning av motion nr 270, som behandlas i detta betänkande, vill jag anföra följande. Vi motionärer kommer — som också har sagts tidigare från talarstolen — från ett län där omstruktureringar av näringslivet varit ofta förekommande. Det är främst skogsindustrin som har genomgått stora förändringar, och detta med industrinedläggningar som en följd. En resa genom vårt län visar snart vilka svårigheter som drabbat oss. Processindustrins industrimarker och fastigheter har övergivits av företagen. Kvar står enbart gamla, svårt sargade monument över en svunnen tid. Vi har pekat på problemen i vår motion, och vi noterar med tillfredsställelse att utskottet sett det som angeläget att finna en lösning på frågan. Nu ankommer det på regeringen att tolka utskottets och riksdagens allvar bakom motionen, så att det snarast följer en översyn och ett förslag som tar itu med saneringar efter industrinedläggelserna. Denna fråga är dock inte enbart en intressefråga för Västernorrland och för skogslänen, utan den kommer att få alltmer ökad aktualitet i andra delar av vårt land. Nedlagda industrilokaler har oftast ett geografiskt centralt läge. De är ofta belägna där man kan tänka sig eventuella nylokaliseringar av andra verksamheter i kommunen. Därför tvingas kommunerna att förvärva dessa industriområden. Enligt de erfarenheter vi har blir det ofta en mycket hög kostnad för samhället. Lokalerna visar sig också snart vara omöjliga att utnyttja med hänsyn till de önskemål som oftast framförs vid nyetableringar. Saneringsfrågan har då blivit en kommunal angelägenhet. För att belysa detta måste jag få ge ett konkret exempel. Sundsvalls kommun har tvingats överta två nedlagda fabriker. Rivningar och ombyggnader, som utfördes redan under åren 1974-1977, kostade drygt 6 milj.kr., varav 900 000 kr. har utbetalats i statsbidrag. Kostnaderna för planerade rivningar och — delvis smärre — ombyggnader kommer under åren 1978-1983 att uppgå till drygt 14 milj.kr. Statsbidrag för beredskapsarbeten beräknas komma att utbetalas med ungefär 5 milj.kr. Sammanlagt kommer det att kosta kommunen och staten mer än 20 milj.kr. att sanera efter dessa två industrier. Av den kostnaden belastas kommunens invånare direkt med ca 14 milj.kr. Jag har velat belysa problemet med detta konkreta exempel. Men det finns i vårt län ytterligare en rad exempel, inte minst inom Timrå kommun och inom Kramforsområdet. Detta visar hur angeläget det är att regeringen och riksdagen fattar ett skyndsamt beslut om en planmässig sanering efter industriernas nedläggningar. Får jag därför till sist, herr talman, ställa en fråga — eller begära ett klarläggande från utskottets ordförande? Kan jag tolka utskottets synpunkter så, att utskottet förutsätter att regeringen skyndsamt överväger ett förslag att tillställa riksdagen?

Herr talman! Som jag redogjorde för i mitt första inlägg har vi valt att i utskottsbetänkandet säga att frågan om sanering efter industrier inte skulle behöva sammankopplas med bygglagarbetet. Detta är ett praktiskt ställningstagande därför att denna fråga gäller någonting annat än vanlig underhållningsskyldighet i fråga om fastigheter. Därför kan frågan behöva utredas under längre tid än den tid regeringen har för att komma fram med promemorian om en revision av bygglagen — vi har ju nyss diskuterat angelägenheten av att det arbetet inte försenas. Det finns i och för sig inget hinder att koppla samman frågorna, om regeringen skulle finna att det är så enkelt att lösa denna fråga att man klarar att kombinera den med riksdagsbeslutet om en ändrad bygglagstiftning. Men jag tror ändå att vi får utgå ifrån att denna fråga kommer att ta litet mera tid, eftersom framför allt de ekonomiska frågorna kan komma att kräva mera ingående genomgång. Bo Forslund angav exempel från Sundsvall och Göthe Knutson talade om kärnkraftsaggregaten. Dessa är ju knappast användbara till någonting annat när de upphör som elproduktionsanläggningar. Det innebär att vi rimligtvis bör ta ställning till vem som skall betala omhändertagandet då de inte är i funktion. Det är rimligt att de som drar nytta av dem också betalar. Som ett annat exempel kan anföras att regeringen nu måste anvisa mycket pengar för att få bort anläggningarna hos BT Kemi i Teckomatorp. Då har det inte funnits någon annan möjlighet än att ta statsmedel i anspråk för att få denna sanering genomförd. Därför har utskottet valt den praktiska modellen och begärt att regeringen skall göra utredningsarbetet, för vilket den själv får bestämma formerna. Men vi vill inte göra en låsning till att resultatet absolut skall redovisas samtidigt med bygglagarbetet.
Herr talman! Huvudmotionären Bo Forslund har i sitt anförande angivit exempel på kostnader. De är hämtade från Sundsvall. Vi finner att det rör sig om mycket höga tal, totalt skulle det vara fråga om mer än 20 milj.kr. för sanering efter två nedlagda industrifastigheter där, om jag nu förstått det hela rätt. Jag nämnde summan 1 miljon för en normal industrisanering. Dessa anläggningar i Sundsvall är förvisso mycket stora, och jag kan mycket väl tänka mig att det för sådana utdömda fabriker rör sig om betydligt högre tal. Men detta anger också precis vad jag talade om, nämligen att det är stora summor som kan tänkas krävas. På vilket sätt har Bo Forslund tänkt sig att detta system skall konstrueras? Är det meningen att företagen redan vid nyetableringen skall erlägga någonting som kan kallas för en skrotningspremie, och är det meningen att kärnkraftverken skall komma med i bilden? Ett kärnkraftverk kostar miljardbelopp, det vet vi. Hur stor procent tror motionären Bo Forslund att det kan röra sig om i skrotningsavgift i begynnelsen? Det är intressanta frågor som jag tycker skall belysas redan på det här stadiet från motionärernas sida. Man kan därigenom få en mera konstruktiv debatt.
Herr talman! Först vill jag till Göthe Knutson säga att det väl ändå måste vara orimligt att en enskild kommun skall drabbas så hårt ekonomiskt för en industrisanering. Sedan vill jag ännu en gång understryka att det inte enbart är en fråga för Sundsvallskommunen eller Västernorrland. Jag skulle kunna nämna de flesta norrlandslänen och påvisa att samma problem föreligger överallt. Sedan frågar Göthe Knutson vilken medicin motionären vill föreskriva. Hur skall vi gå till väga, säger han. I vår motion har vi tagit upp en frågeställning: Man skulle eventuellt kunna inrätta en saneringsfond på samma sätt som man har en miljöfond. Vad vi är ute efter är att förmå riksdagen att tillsätta en utredning som kan komma fram med ett förslag. Jag kan förstå att Göthe Knutson känner sig besvärad av att ett enigt utskott ställt sig bakom kraven i vår motion även om han, som han säger, har anslutit sig till utskottets synpunkter med undantag för vad som framförs i det särskilda yttrandet. Med de intressen som Göthe Knutson företräder förstår jag att han känner en viss olust. Men vi hade faktiskt trott att företagen skulle vilja ta detta ansvar för en sanering. Nu har vi emellertid fått ett facit, och det är just till detta som jag har refererat. Därför tycker jag att det nu kan vara på tiden att titta närmare på denna fråga och komma fram med ett konkret förslag till handläggning.
Herr talman! Bo Forslund skall nog också komma ihåg att kommuner har nytta av de industrier som finns inom dem. Det är som bekant så att de sysselsätter människor som betalar skatt och industrier kan också tänkas betala skatt — vi lever i ett ganska integrerat samhälle. Jag ställde några frågor. Bo Forslund har visat en positiv vilja att besvara dem. Jag har inte fått fram något mera konkret svar än det han anger i motionen, men det kanske kan komma i en kommande replik. Jag hörde faktiskt inte att Bo Forslund nämnde kärnkraftverken. Jag ber om ursäkt, herr talman, om jag missade något i hans inlägg, men det vore intressant att veta om man från socialdemokratiskt håll vill göra någon åtskillnad mellan det ena och det andra. Skall kärnkraftverken vara med i det hela eller inte, och vilka summor har ni tänkt er — jag begär inte mer än approximativa tal. Sedan är jag faktiskt inte besvärad. Jag förstår inte hur Bo Forslund kan få det intrycket. Tvärtom har jag sagt att denna fråga skall utredas i vidare aspekter än dem motionärerna anger. Det måste väl ändå vara en positiv synpunkt som jag lagt på det hela.
Herr talman! Jag förstår inte varför Göthe Knutson tar upp kärnkraftverken. Vi har krävt en utredning, och till denna har Göthe Knutson anslutit sig åtminstone den ena stunden. Därom råder nu inga delade meningar. Jag förväntar mig bara att denna utredning kommer snabbt till stånd och att vi snart nog skall kunna ta ställning till vad utredningsförslaget kommer att innebära.

Herr talman! Vi skall nu debattera den fråga som Kjell Mattsson försökte börja med i denna debatt, nämligen frågan om barnsäkerheten. Olycksfallen är ett av de största hälsoproblemen bland barn. Aktuella undersökningar från Sverige visar att mellan 10 och 15 926 av barnen i vårt land måste åka till sjukhus varje år efter en olycka. Mellan 5 000 och 10 000 barn skadas så svårt att de måste läggas in på sjukhus. 200-250 barn omkommer varje år. Det innebär att olycksfallen är den vanligaste dödsorsaken bland barnen. Forskningen har visat att de flesta barnolyckor beror på direkta risker i barns miljö. Enda sättet att komma till rätta med problemet är alltså att satsa på en förbättring av miljön i hemmen och på andra ställen där barn vistas — över huvud taget hela samhällsmiljön. Vid det internationella WHO symposium om barnolyckor som hölls i Uppsala i början av detta år var forskare och politiker överens om att man genom aktivare lagstiftning måste garantera barn en bättre säkerhet. Den 1 juli 1973 infördes bestämmelser i byggnadsstadgan, som innebär att alla nybyggda lägenheter skall vara försedda med viss barnsäkerhetsutrustning, bl.a. fönsterspärrar, petsäkra eluttag, låsbart medicinskåp och skydd för spisen. Bestämmelserna gäller också vid ombyggnad av äldre lägenheter. När förändringen i byggnadsstadgan infördes, diskuterades frågan om bestämmelserna också skulle gälla retroaktivt för lägenheter byggda före den 1 juli 1973. Planverket och riksrevisionsverket förordade detta, men i den proposition som framlades och godtogs av riksdagen fanns inga bestämmelser om retroaktivitet med. Det innebär att från tillämpningen av bestämmelsen om barnsäkerhet har äldre lägenheter undantagits, dvs. bostäder som var under byggnad eller färdigställda vid normens ikraftträdande. Det tog tid innan bestämmelserna om barnsäkerhet kom att följas i praktiken, därför att s.k. typgodkänd utrustning saknades. Man var också tveksam om på vilka grunder typgodkännanden skulle ske. Efter hand har man emellertid fått en praxis som fungerar tillfredsställande. Planverket uppger att man kan räkna med att lägenheter byggda 1975 och senare är försedda med riktig utrustning. Förseningen och bristen på retroaktivitet i bestämmelserna innebär att det kommer att dröja mycket länge, innan majoriteten av Sveriges barn bor i barnsäkra lägenheter. Takten i bostadsbyggandet var stor under 1960-talet, men under 1970-talet har det byggts väldigt få bostäder. Med nuvarande låga utbyggnadstakt förnyas inte mer än 1-2 26 av vårt bostadsbestånd varje år. Eftersom man bygger så litet och eftersom bestämmelsen om barnsäkerhet i hemmen inte omfattar det äldre beståndet, kan det komma att dröja mellan 50 och 100 år innan bestämmelserna i Svensk byggnorm om åtgärder mot barnolycksfall har fått full verkan. Sådan är den faktiska situationen. Olyckor i bostäder kommer att vara vanliga även i fortsättningen, om man inte ändrar lagen så att den får en retroaktiv verkan. Man har också beräknat att mellan fem och tio miljoner barnolycksfall kommer att hända i bostäderna innan byggnadsnormens bestämmelser genomförts. Kostnaderna för samhället — om man nu kan mäta sådana här kostnader i pengar — kommer att ligga på 2,5-5 miljarder kronor. Bostadsbyggandet i dag är lågt jämfört med 1960-talet, och det byggande som sker f. n. gäller framför allt småhus. Detta har lett till det paradoxala förhållandet att barn som bor i moderna 1 1/2-plansvillor effektivt skyddas genom fönsterspärrar från att falla ut genom fönstren, samtidigt som vi genom undersökningar vet att 95 26 av lägenheterna i 1960-talets höga flerfamiljshus saknar fönsterspärrar. Ett annat problem med den aktuella lagstiftningen — vilken har stora brister, som man dock ganska lätt skulle kunna avhjälpa om man bara ville — är att den inte stadgar någonting om fortlöpande inspektion av installerade säkerhetsanordningar. De kontrolleras av kommunens byggnadsnämnd i samband med den s.k. slutbesiktningen efter nyeller ombyggnad, men sedan sker ingen ytterligare lagstadgad inspektion. En del av utrustningen, framför allt vissa fönsterspärrar, förslits emellertid snabbt. Detta är allvarligt, eftersom defekta säkerhetsanordningar ofta innebär större risker än inga säkerhetsanordningar alls, då de ger en falsk trygghetskänsla med risk för sämre tillsyn. Sedan den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 1973 har en betydande produktutveckling ägt rum när det gäller barnsäkerhetsutrustning, och det finns nu också testningsprocedurer och klara riktlinjer för typgodkännande. En del av denna utrustning är lätt att i form av s.k. efterutrustning anbringa i äldre lägenheter. Det gäller t.ex. fönsterspärrar, petsäkra eluttag, låsbart medicinskåp och skydd för spisen, dvs. just den utrustning som från barnsäkerhetssynpunkt bör prioriteras högst. Kostnaderna för att förse det äldre bostadsbeståndet med en sådan här skyddsutrustning uppgår enligt Svensk byggnorm till 300-400 kr. per lägenhet, alltså en ren struntsumma. Jag förstår inte vad det är som gör att utskottet inte vill tillstyrka vpk-motionens krav på att denna lag görs retroaktiv. Kjell Mattsson hänvisar till en pågående utredning, och det är sant att det finns en sådan. Men varför är utskottet och Kjell Mattsson så ogina i denna fråga? Det blir inte några kostnader att tala om. Det är bara fråga om att få en barnsäkerhet som fungerar i största delen av vårt bostadsbestånd. Om man inser att en sådan här åtgärd måste genomföras — och jag tycker att man borde inse att lagen måste vara retroaktiv — behöver man inte vänta på en utredning. Det finns ingen formell anledning att fördröja ett beslut, som måste komma och som är riktigt och nödvändigt. Tycker Kjell Mattsson att det är försvarbart med en lag, som inte fungerar för den största delen av vårt bostadsbestånd? Den slutsatsen måste man dra, när man lyssnar på honom och läser utskottets betänkande. I vpk-motionen föreslår vi att barnsäkerheten skall omfatta även äldre lägenheter, alltså lägenheter byggda före den 1 juli 1973 — och det är ju de flesta lägenheter. Vi anser det nödvändigt att även i det äldre bostadsbeståndet göra barnsäkerheten så bra som möjlig. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 279. Jag skall sedan beröra en annan motion, som tar upp en mycket viktig fråga, nämligen Bonnie Bernströms och Margareta Andréns motion om markreservation för förskolor och fritidshem. Barnstugeutredningen föreslog att kommunerna skulle ha skyldighet att reservera mark för förskoleändamål när mark planläggs för bebyggelse. Detta helt riktiga förslag från barnstugeutredningen togs inte upp i propositionen från 1973. Vänsterpartiet kommunisterna föreslog då i en motion att man skulle ha bindande normer för markreservation för barnomsorgen, men riksdagen avslog detta krav. Sedan har vänsterpartiet kommunisterna återkommit med krav på markre servation. Bl. a. har vi föreslagit att 10 m? per lägenhet skall avsättas för barnomsorgens inomhusbehov för att man över huvud taget skall få en stadsplan godkänd. För att få en stadsplan godkänd måste man nämligen reservera mark för bilens parkeringsplats. 10 m? är en tredjedel av vad som skall avsättas för varje lägenhet för bilens parkeringsplats. Här kan vi klart se vad det är man prioriterar i vårt samhälle; inte är det barnen, vare sig det är fråga om barnsäkerhet eller om utbyggnad av barnomsorgen. Men när det gäller bilen då är man tvungen att ha sådana bestämmelser. Det är jämförelsevis blygsamt att kräva 10 m? för barnomsorgens behov när man har 30 m? per lägenhet att avsätta i mark för bilen. Dessa 10 m? skulle säkerställa barnomsorgens behov av yta och mark för en full behovstäckning. Två enskilda folkpartister har motionerat i samma sak som vänsterpartiet kommunisterna gjort. Det är väldigt bra. Utskottet avstyrker folkpartimotionen och hänvisar till att det i planverkets råd och anvisningar heter: ”Mark bör reserveras för att tillgodose ett beräknat maximalt utbyggnadsbehov för förskolor.” Därmed låter man sig nöja från utskottets sida. Men de erfarenheter som man har visar att det är just bristen på mark som gör att utbyggnaden av daghem och fritidshem saboteras, framför allt i tätorterna. I de senaste utredningarna och i de senaste enkäterna, som gjorts med anledning av att utbyggnaden av barnomsorgen inte ens kommer att fylla målsättningen 100 000 daghemsplatser på fem år, visar det sig att det i huvudsak finns två orsaker till att kommunerna inte klarar av utbyggnaden. Den ena orsaken är att kommunerna inte har medel, de har inte råd. Man säkerställer inte heller kommunernas ekonomiska möjligheter härifrån riksdagen. Den andra orsaken är att det fattas mark, i synnerhet i tätortsområdena. Det fattas alltså pengar, och det fattas mark. Ändå anser utskottet att det inte föreligger tillräckliga skäl för att ändra planoch byggnadslagstiftningen i den här riktningen så att man reserverar nödvändig mark för utbyggnaden av daghem. Utskottet anser t. 0. m. att motionsyrkandena är tillgodosedda genom planverkets anvisningar. Det är ett helt horribelt påstående. Herr talman! Jag hade väntat mig att någon från folkpartiet skulle ha talat i frågan. Framför allt hade jag då väntat mig att Bonnie Bernström skulle ha talat som står som huvudmotionär i debatten. Men som så ofta när det för en gångs skull kommer en bra motion från högerhåll, så deltar man inte ens i debatten, än mindre yrkar man bifall till sitt förslag. Det är beklämmande, och det visar vilken betydelse en motion har som väckts av borgerliga partier. Herr talman! I enlighet med vad vpk tidigare föreslagit yrkar jag bifall till Bonnie Bernströms motion nr 1362.